Herr talman! Jag kan säga till samtliga talare här att min oro för barnen, för deras trygghet och deras möjligheter till en god utveckling i en tid med de svårigheter som vi nu har är lika stor som någon annans. Jag delar också Gertrud Sigurdsens uppfattning att det finns ett nära samband mellan den omsorg vi kan ge våra barn och våra möjligheter att förebygga drogberoende och andra sociala problem. Jag delar också uppfattningen att barnomsorgen i hela dess vidd spelar en mycket betydelsefull roll för barnens trygghet och också för föräldrarnas trygghet när de är i förvärvsarbete. För de ensamstående föräldrarna är daghemmet eller familjedaghemmet kanske den enda vuxenkontakten utöver den man får i arbetslivet, och detta är ju av en oerhört stor betydelse. Sedan är det ju på det sättet — och det vill jag gärna understryka — att vi står bakom de deklarationer som gjordes i samband med det program som antogs 1976. Det har blivit en förskjutning — som är mycket beklaglig — i utbyggnaden. De bedömningar vi kan göra i dag — som dock är något osäkra — visar i varje fall på att vi bör uppnå denna målsättning med kanske ett års fördröjning. Men då bör vi också ta i beaktande att utbyggnaden av familjedaghemmen i kommunal regi under denna tid har skett med betydligt större utbyggnadstakt än vad som har förutsetts vid uppgörelsen. På det sättet har alltså ett större antal barn än som ursprungligen var tänkt fått sin omvårdnad ordnad, och därmed uppnås målet tidigare än vad som kunnat ske genom själva daghemsutbyggnaden. Det är också på det sättet att SCB:s undersökning ger oss en bild av vilka behov som föreligger inkl. de dolda behoven, eftersom undersökningen är gjord så att den upptar även önskemål som finns för framtiden. Jag vill i detta sammanhang också understryka att de regeringar som funnits sedan 1976 uppfyllt de ekonomiska förpliktelser i övrigt som har fastlagts. Detta innebär en successiv ökning i enlighet med den ekonomiska utvecklingen, vilket var överenskommet. Ingen propå har kommit från Kommunförbundet om att denna överenskommelse skulle ändras. Jag har fått ett antal frågor i olika avseenden. Det har ställts frågor om den proposition som har aviserats, och jag är den första att beklaga att den av olika skäl har försenats. Propositionen kan väntas i början av nästa år. Men jag har gjort den bedömningen att det är bättre att den blir något fördröjd och att man får med alla de delar som man vill ha med i propositionen. Förberedelsearbetet kommer då att ta längre tid. Jag beklagar livligt om detta har försenat riksdagens arbete, men jag hoppas att propositionen när den läggs fram skall bli en bra utgångspunkt för både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden av barnomsorgen i vårt land. Beträffande frågan om en ny uppgörelse med kommunerna aviserar jag i svaret att regeringen har för avsikt att ta upp de ekonomiska mellanhavandena med kommunerna när det gäller den kommunala ekonomin. I den diskusionen kommer det också att bli en debatt om vilka områden som skall prioriteras. I detta sammanhang kan ju också frågor om en eventuell plan för utbyggnad komma med i debatten, men det får då ske i samarbete med kommunförbunden. Här ställdes också en del andra frågor. Det gäller de uppgifter som i dag har lämnats från Kommunförbundets rapport. Man har efterlyst en större oro från min sida när det gäller den rapporten. Jag uttryckte mig kanske inte tillräckligt tydligt i det lilla inpass i interpellationssvaret som berörde denna del, men självklart ser jag med oro på att vi inte kan fullfölja de planer som kommunerna hade på det sätt som vi tidigare i år trodde. Dessa planer var lovande med hänsyn till den SCB-undersökning som har gjorts när det gäller behovet. Men jag vill, innan jag vidare kommenterar dessa siffror, få ett bättre underlag för hur vi skall hantera dem. Jag vill se vad det är för innehåll i siffrorna. Jag apostroferades för min kommentar om kostnadsmedvetandet. Jag vill understryka att ett kostnadsmedvetande inte nödvändigtvis behöver medföra en kvalitetsförsämring. Jag vill också understryka att ett kostnadsmedvetande när det gäller omsorgen om människor, såväl barn som sjuka och äldre, inte får medföra en kvalitetsförsämring. Det är viktigt att det betonas i detta sammanhang. Och det finns faktiskt möjligheter att förena de två goda tingen kostnadsmedvetande och hög kvalitet. Men det finns en gräns, efter vilken man kommer in på en kvalitetsförsämring. Det gäller att förhindra att man överskrider denna gräns. Till sist vill jag, herr talman, understryka att jag personligen och regeringen ägnar frågan om en god och för framtiden utbyggd barnomsorg stor uppmärksamhet i budgetarbetet. Jag upprepar att barnomsorgen, i likhet med långvården och omsorgen om de sjuka, är ett prioriterat område. Så kommer det att förbli också i framtiden.
Herr talman! Jag vill först varna socialdemokraterna för att sätta sig på alltför höga hästar. Under den långa period då socialdemokraterna hade möjlighet att vidta åtgärder gjorde man ingenting. Socialdemokraterna hade kunnat se till att förutsättningarna för barnomsorgen blivit mycket bättre. Gertrud Sigurdsen sade att socialdemokraterna lade grunden. Jag tycker faktiskt inte det. Socialdemokraterna har ett mycket stort ansvar för att situationen ser ut som den gör. Men den borgerliga regeringen har självfallet förvärrat situationen och kommer också i fortsättningen att göra det. Socialdemokraterna har aldrig stött vpk:s krav när det gällt att garantera utbyggnaden av eller en bra kvalitet på barnomsorgen. Socialdemokraterna stödde inte ens den reservation i vilken centern, folkpartiet och vpk krävde statliga miniminormer. Då sade socialdemokraterna nej. Detta skall klart sägas ifrån. Det finns ingen anledning att yvas så mycket som Birgitta Dahl och Gertrud Sigurdsen här gör. Med detta vill jag inte ha sagt att socialdemokraterna inte skall jobba vidare med denna fråga. Om socialdemokraterna kommer tillbaka till regeringsmakten, får de ta nya tag. Kjell-Olof Feldts uttalande i somras skall kanske stå för honom själv, men han är ändå, som jag har uppfattat det, en av de ledande socialdemokraterna. Och Kjell-Olof Feldts och även andra ledande socialdemokraters uttalanden i denna fråga bådar inte gott för framtiden, vare sig när det gäller kvantitet eller i fråga om kvalitet. Detta vill jag klart deklarera för de socialdemokratiska ledamöter som deltar i denna debatt. Karin Söder uttrycker oro i allmänna fraser, men det hjälper inte. Det behövs även åtgärder för att trygga en bra barnomsorg. Det hjälper inte heller att hela tiden upprepa att barnomsorgen är ett prioriterat område, när vi kan konstatera att situationen inom barnomsorgen har varit dålig och nu försämras. Och inför framtiden kommer den antagligen att bli ännu sämre, både när det gäller antalet platser och i fråga om vilken verksamhet som skall bedrivas. Det fattas hundratusentals platser. Jag tycker nämligen att man inte, vilket andra partier gör, skall utgå från föräldrarnas behov av daghemsplatser. Man skall i stället utgå från barnens behov av daghemsplatser. Här kommer också det in som Gertrud Sigurdsen sade om det förebyggande syftet. I förebyggande syfte måste vi utgå från alla barns rätt till en bra barnomsorg. Det blir ett års fördröjning innan vi har nått målet för barnomsorgens utbyggnad, sade Karin Söder. Det gäller om man utgår från planen från 1976, men målsättningen för den planen är enligt min mening alldeles för låg, om vi skall trygga en bra förebyggande omsorg om våra barn. Sedan pekade Karin Söder på att familjedaghemmen klarar platsantalet totalt sett, och det kanske de gör. Vi har också sett hur man ute i kommunerna går över till familjedaghem. Det är farligt, för då har man kommit bort från den kollektiva, sociala omvårdnad och fostran som barnomsorgen är. Det går inte att jämföra de här formerna av tillsyn. Familjedaghemmen arbetar under helt andra förutsättningar — därmed inte ett ont ord sagt om alla de familjedaghemsmammor som verkligen gör en storartad insats för många barn i detta land. Men de arbetar under andra förutsättningar. Och jag tror man kommer bort från målsättningen för barnomsorgen om man låter den här utvecklingen fortsätta. Det jag har tagit upp är inte någon nyhet — vänsterpartiet kommunisterna har fört fram dessa krav, men de har inte stötts av något parti här i riksdagen. Utvecklingen visar att daghemmen hade behövts och att de behövs ännu mer idag. Det måste lagstiftas på detta område, så att det blir lika naturligt att ett barn får en daghemsplats som att barnet får en skolplats när det fyller sju år. Man måste se till att kommunerna får full kostnadstäckning för att klara utbyggnaden. Man måste garantera kvaliteten med åtminstone miniminormer. Det är de åtgärderna man måste vidta. Det gäller också markreservationer för att klara utrymmet för barnomsorgens utbyggnad. Det är sådana här konkreta åtgärder som måste till för att man skall klara problemen. Det räcker inte och hjälper inte att Karin Söder säger att hon är oroad, om hon inte kopplar ihop den oron med konkreta åtgärder. Det är klart att det kommer att kosta. Och det kostar ännu mer ju längre man dröjer med att vidta åtgärderna. Men detta är sådant som måste få kosta. Man får dra in på annat i stället och ändra andra förhållanden i den ekonomiska politiken. Här är det en katastrofal situation. Jag är väldigt förvånad över att man är så pass — nonchalant kanske är ett hårt ord — ointresserad av att ta itu med de här frågorna, vilket mycket av den diskussion vi hittills hört har visat och som jag kan läsa ut av detta svar och av tidigare debatter.
Herr talman! Jag har nu vid ganska många tillfällen diskuterat de här frågorna med Karin Söder och jag har börjat känna igen ett mönster. Det visar sig att när man riktar angrepp mot regeringen och Karin Söder för deras sätt att sköta barnomsorgen, så är Karin Söders standardsvar ett mycket vackert tal om hennes och regeringens djupa engagemang i barnens problem. Men det börjar klinga alltmer ihåligt för varje gång det upprepas som försvar för att inte vidta de praktiska åtgärder som krävs för att vi skall kunna skapa ett samhälle som är bra för barnen. Man börjar också lägga märke till att det är stor skillnad mellan de löften som utställs och vad som faktiskt görs. När vi för drygt ett år sedan diskuterade den här frågan i den allmänpolitiska debatten var rubriken på tidningarnas referat — och den gick tillbaka på ett pressmeddelande som hade utsänts — att ”Karin Söder lovar 100 000 nya daghemsplatser till 1981. Riksdagens beslut skall fullföljas inom den föreskrivna tiden.” — Det var alltså ett löfte. I en stort uppslagen intervju 1975 i en tidning, där Karin Söder och jag utfrågades om den då diskuterade tioårsplanen, uttalade Karin Söder att en tioårsplan betraktades av henne och hennes parti som en minimimålsättning 1975. Men hur man än läser dessa siffror kan man icke läsa dem så som Karin Söder och andra i regeringen brukar tolka dem, nämligen att det blir bara ett års försening och att det dessutom inte är någon verklig försening, eftersom man i stället har byggt fler familjedaghem. Alldeles oavsett vad man tycker om daghem eller familjedaghem innebar 1976 års beslut bl.a. att det skulle byggas 100 000 platser i daghem och 50 000 platser i fritidshem till 1981. Det framgår av statistiken att det fattas 17 000 daghemsplatser och ännu fler fritidshemsplatser. Det framgår av statistiken och av erfarenheterna från de här åren att det programmerade resultatet regelmässigt måste räknas ner för varje år. Varje år visar det sig nämligen att kommunernas planer inte håller. I de flesta kommuner är det en flerårig försening i planförverkligandet av många skäl, inte minst därför att regeringen inte har påtagit sig uppgiften att fungera som pådrivande kraft. När det dessutom i dag publiceras siffror som visar att till denna försening kommer att kommunerna i sina planer skrivit ner en fjärdedel av de belopp som man borde ha anslagit för att fullfölja planerna för nästa år, då är detta en mycket allvarlig sak. Jag måste säga att det tyder på en brist på kunskap om och förståelse för hur problemen verkligen är eller en brist på ansvar för dem, eller kanske bådadera, om man säger som det står i interpellationssvaret, att detta tyder på att vi skall kunna klara det. Om Karin Söder och regeringen verkligen hade varit intresserade, så skulle Karin Söder tvärtom ha sagt: Vi känner djup oro över detta och skall genast vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Om man menar allvar med att man skall prioritera frågorna, så skulle man ha svarat det. Jag kan inte, även om jag vill vara välvillig, tolka vare sig interpellationssvaret eller Karin Söders klargöranden här som att hon lovar att lägga fram en plan för den fortsatta utbyggnaden i samråd med kommunförbunden och efter en uppgörelse med dem. Det som hon talar om är något helt annat. Det är vad som skall stå i regeringens nästa sparproposition, och den kommer att grundas på långtidsutredningens asociala grundprinciper och den nuvarande regeringens orättfärdiga fördelningspolitik. Då kan det ju faktiskt bli raka motsatsen som presenteras oss. Jag är inte ett dugg lugnad. Man har i stället anledning att känna oro för att regeringen deklarerar att man måste gå ifrån planen precis som kommunerna har gjort, inte bara passivt utan medvetet i årets budgetbeslut. Därför vill jag verkligen uppmana Karin Söder att skingra min oro genom att ytterligare förtydliga vad som är Karin Söders och regeringens avsikter med det ni skall komma med i vår. Tänker ni sluta en uppgörelse med Kommunförbundet som innebär att ni nu satsar allt på att förverkliga riksdagsbeslutet, eller tänker ni göra motsatsen?
Herr talman! Jag vill först säga till Inga Lantz att jag tror att hon skall vara tacksam för att det under de senaste 48 åren i ungefär 44 år har varit socialdemokratiska regeringar i det här landet som har tagit initiativ och som har byggt ut barnomsorgen. Jag vill påstå att dessa socialdemokratiska regeringar har fört en realistisk politik. När man som vänsterpartiet kommunisterna aldrig har suttit och aldrig kommer att sitta i regeringsställning är det givetvis lätt att göra sig populär genom att ställa orealistiska krav när det gäller samhällets utbyggnad på detta och många andra områden. Karin Söder säger att hon är den första att beklaga att den här propositionen ännu inte har lagts fram. Hon säger att den skall komma i början av nästa år och att fördröjningen beror på att arbetet är omfattande, eftersom det är viktigt att man får med barnomsorgens alla delar. Det uttalandet fattar jag så, att propositionen kommer att vara innehållsrik. Där kommer det inte bara att tas upp, som det står, ”förenklade statliga regler i barnomsorgen”, utan där kommer det också att behandlas vissa kvalitetsfrågor m.m. I början av 1981 förväntar vi oss en fyllig proposition från Karin Söder om barnomsorgen. Sedan säger Karin Söder i sitt svar att det skall bli överläggningar med kommunförbunden, men det gäller ju hela den kommunala verksamheten. Hon säger vidare att det kommer att debatteras vilka områden som skall prioriteras. Då skulle jag vilja ställa denna enkla fråga till Karin Söder i hennes egenskap av socialminister: Kommer ni att vid dessa överläggningar hårt driva frågan, så att vi får till stånd en ny uppgörelse om barnomsorgen, en ny uppgörelse mellan Kommunförbundet och regeringen som sedan kommer att föreläggas riksdagen? Kommer ni också att i regeringen driva frågan för att få till stånd en lösning? Ni säger ju att regeringen och företrädare för kommunerna är överens om att barnomsorgen är ett prioriterat område.
Herr talman! Jag vill först göra ett tillrättaläggande beträffande en sak i Gertrud Sigurdsens tidigare anförande. Hon tog upp följande mening i mitt svar: ”Utrymme och riktlinjer för ökning av den kommunala verksamheten behandlades av riksdagen under våren 1980.” Det gjorde man faktiskt i anslutning till finansplanen, och det gällde alltså den kommunala verksamheten. Jag vill inte att Gertrud Sigurdens uttalande skall stå oemotsagt. Då Birgitta Dahl säger att vi bedriver en orättfärdig politik, tycker jag att det finns skäl att något beröra vad som faktiskt har hänt sedan 1976 och särskilt vad som har hänt bara under det senaste året. Under det senaste året har ju föräldraförsäkringen byggts ut. Vi har också avsevärt höjt barnbidragen. Gertrud Sigurdsen talade med rätta om socialdemokraternas insatser under deras regeringstid, som ju, vilket Gertrud Sigurdsen själv sade, var väldigt lång. Faktum är emellertid att det 1976 fanns 81 000 daghemsplatser. I enlighet med den plan som då antogs har en utbyggnad skett, så att det blir nära nog en fördubbling nästa år. Det tog alltså mycket lång tid innan de där 81 000 platserna blev färdiga. Jag tycker att det är väl värt att nämna detta i det här sammanhanget. Det har, som här sagts, blivit en fördröjning av utbyggnadsplanerna. Jag kan försäkra, att när jag talar om att det är betydelsefullt att nämna att de kommunala familjedaghemmen har byggts ut mera än vad som förutsågs 1976, är detta inte för att dölja det förhållandet att de 100 000 daghemsplatserna inte kommer att byggas ut inom den beräknade tiden. Det är emellertid ett förhållande som måste framhållas när det gäller antalet barn som får en omsorg i den kommunala barnomsorgen. Jag tycker att detta inte får negligeras i sammanhanget. Det är, som här sagts, riktigt att våra förhandlingar med kommunförbunden kommer att gälla den kommunala ekonomin. I det sammanhanget kommer också prioriteringen att diskuteras. Hittills har vi varit eniga om att barnomsorgen skall prioriteras, och jag kan försäkra att jag med emfas kommer att hävda detta även vid de kommande förhandlingarna. Huruvida det vid de diskussioner som ligger framför oss kommer att utkristallisera sig ett behov av en plan är för tidigt att uttala sig om. Jag tror att det i detta sammanhang är viktigt att vi för en ingående diskussion med kommunerna om det totala omsorgsbehovet, varvid även de äldre kommer in i bilden. Det måste bli en planmässig behovstäckning på båda dessa områden. Det ena motsäger inte det andra, men jag kan lova att jag för min del kommer att medverka till en prioritering av barnomsorg och äldreomsorg i det sammanhang som vi har talat om tidigare. Jag tror inte att vi innerst inne har så olika meningar om behoven. Jag tror att vi är lika medvetna. Jag tror också, för att apostrofera vad Inga Lantz sade tidigare beträffande vissa socialdemokratiska uttalanden, att medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna och medvetenheten om prioriteringsbehoven är mycket stora och att vi säkert också för framtiden kan hitta en gemensam nämnare i det här avseendet.
Herr talman! Jag vill inte bestrida att det finns frågor där vi har en näraliggande syn. Men så länge centern och också folkpartiet föredrar att samarbeta med moderaterna kommer man inte att kunna arbeta i den riktning som en sådan eventuell gemensam syn skulle leda till, utan man kommer att arbeta i en motsatt riktning. Det är ändå, förutsätter jag, ett medvetet val från centerns och folkpartiets sida vem man skall samarbeta med. Karin Söder protesterar mot att jag kallade den här regeringens politik, där moderaterna har så stort inflytande, för orättfärdig och gav ett par exempel på vad som har hänt i år. Visst är det sant att man har byggt ut föräldraförsäkringen — om än på ett sätt som vi inte tycker är tillräckligt bra. Man kan ju inte utnyttja den försäkringen om man är ensamstående förälder eller låginkomsttagare — eftersom den inte ger full ersättning för inkomstbortfall. Och man har byggt ut barnbidragen. Men de här sakerna kan på intet sätt väga upp alla försämringar som barnfamiljerna samtidigt har drabbats av och som de har drabbats av i större utsträckning än någon annan grupp, eftersom de har en särskilt stor försörjningsbörda, ett särskilt stort konsumtionsbehov. Och de kommer att drabbas ännu värre när matprishöjningar och bostadskostnadshöjningar slår igenom efter nyår. Samtidigt som man har gjort så här mot barnfamiljerna, som Karin Söder säger sig vilja värna om — och det har slagit allra värst mot dem som har lägst inkomst att försörja sina barn på och ordna sin barnomsorg med — har man delat ut miljarder till dem av oss som inte behöver mer pengar. Om de miljarder som har satsats på skattesänkningar åt de rika — miljarder som man underlåter att ta in, eftersom man inte sätter åt skattesmiteriet effektivare — funnes tillgängliga, så skulle vi kunna åstadkomma underverk för barnen. Då skulle vi kunna klara barnomsorgen. Då skulle vi slippa att på det sätt som den borgerliga regeringen tvingat igenom dra ned vuxenstödet och resurserna till skolan. Då skulle vi ha något att satsa på åldringsvården. Jag vidhåller att det är en orättfärdig politik. Sedan noterar jag att Karin Söder fortfarande inte vill lova att det skall komma en plan eller en överenskommelse med Kommunförbundet om den fortsatta barnomsorgsutbyggnaden. Hon formulerade sig t.o.m. som om hon vore tveksam om det behövs en plan. Det tycker jag är ett besked som är negativt nog i sig självt. Jag tror nämligen att vad vi har lärt oss av de här åren är att det behövs en plan i nära samarbete med kommunerna och en pådrivande regering — för att någonting skall hända. Så har vi ju gjort på andra angelägna områden för att få en utbyggnad till stånd, och när vi har trott att inte ens en överenskommelse om en plan har varit tillräcklig, då har vit.o.m. lagstiftat för att tvinga fram en reform. Så gjorde vi med skolan. För barnomsorgen valde vi att försöka att på frivillighetens väg åstadkomma en planerad överenskommen utbyggnad. Men vi sade att om det visar sig att detta inte är tillräckligt måste vi ta till lagstiftning för att kunna fullfölja den utbyggnadsplan som vi hade fattat beslut om. Utvecklingen visar att vi kommer att misslyckas — för det är ett misslyckande när utbyggnaden inte skeritid. Och ändå är socialministern, som är den mest ansvariga av alla, inte ens säker på om vi behöver en plan.
Herr talman! Det är klart, Gertrud Sigurdsen, att jag inte är tacksam för att det har varit en borgerlig regering under de här åren. Men jag hade varit väldigt tacksam om socialdemokraterna hade fört en bättre politik i fråga om barnomsorgen. Jag vidhåller min uppfattning att socialdemokraterna på detta område inte har tagit sitt ansvar. Men det är bra om de vill vara med och jobba hårdare och på ett annat sätt i framtiden. Jag har ställt tre frågor till Karin Söder. Den första frågan var om socialministern tänkte vidta några åtgärder för att trygga en kvantitativt hög utbyggnad av barnomsorgen. Svaret på den frågan är nej. Och ingenting har i debatten framkommit som tyder på att socialministern ämnar rucka på detta nej. Den andra frågan var om socialministern var beredd att ta initiativ för att kommunerna skall prioritera byggandet av daghem och fritidshem på bekostnad av familjedaghem och familjefritidshem, eftersom föräldrarna hellre vill ha daghem där en annan form av verksamhet bedrivs. Från regeringshåll tänker man inte ta några sådana initiativ. Min tredje fråga var: Hur ser socialministern på de kvalitativa försämringarna av omsorgen? Jag kan konstatera att inte heller i det avseendet hyser Karin Söder någon oro. Det hjälper inte att hela tiden tala om att man är anhängare av en god barnomsorg, när man inte är beredd att vidta de åtgärder som behövs för att få en sådan. Birgitta Dahl talade för en mjuk linje — om det inte går med överenskommelser kan man tänka sig en lagstiftning. Men det har ju visat sig att det inte går. Situationen är som Birgitta Dahl själv sade katastrofal. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna sedan många år krävt en lagstiftning. Här skall det inte vara några frivilliga åtaganden från kommuner som anser sig ha råd med en utbyggnad. Det skall vara en rättighet för alla barn att få en plats inom den kommunala barnomsorgen. Det är häpnadsväckande att man inte ens på socialdemokratiskt håll har insett att här måste vi lagstifta. Lagstiftning, kostnadstäckning och garantier för en bra kvalitet inom barnomsorgen — det är de konkreta åtgärder som behövs för att vi skall komma någonstans i den här frågan. Om man inom regeringen säger sig vilja värna om barn och ungdom, är det otroligt att man inte störtar att fatta dessa beslut.
Herr talman! Inga Lantz vet lika väl som någon annan att prioriteringen mellan daghem och familjedaghem görs ute i kommunerna. Med den utveckling som vi i dag har kommer, som också framgår av mitt svar, den relativa andelen familjedaghem att minska under de närmaste åren. Vid flera tillfällen under den här debatten har jag påpekat behovet av en kvantitativ utbyggnad och talat om de diskussioner som vi skall ha med Kommunförbundet för att kunna arbeta vidare i enlighet med de mål som riksdagen redan har antagit om behovstäckning under en tioårsperiod. Dess värre blir det dock något års förskjutning, enligt vad vi i dag kan bedöma. Och detta — jag upprepar det, eftersom det uppenbarligen är så svårt att fatta det — inger mig lika stor oro som någon annan. Det är därför som vi arbetar med en proposition med förslag om hur vi skall kunna fullfölja planerna på ett kvalitativt och kvantitativt riktigt sätt. Det är också därför som vi har tagit upp prioriteringsdiskussioner med Kommunförbundet om just barnomsorgens utbyggnad. Det är väl värt att nämna att ökningen av utgifterna för barnomsorgen är 950 milj.kr. det här budgetåret — en icke så liten summa. Sedan till frågan om kvaliteten i fråga om barnomsorgen.

Vi kan se att vi här i Sverige har en betydligt högre standard internationellt sett än vad man har i många andra länder. Det framgår om man jämför det som är mätbart, såsom personaltäthet, barngruppernas storlek, personalens utbildning, öppethållandetider, kosthållning m.m. Jag vill också gärna ta tillfället i akt att peka på att personaltätheten successivt har ökat sedan 1976 i daghem och fritidshem samt i barngrupperna, bl.a. på grund av att fler föräldrar har förkortat sin arbetsdag, så att man har fått in allt fler barn med kortare vistelsetider. Detta har alltså bidragit till en avlastning av barngrupperna under olika perioder, och även den höga efterfrågan på deltidsplatser har på det sättet kunnat bidra till en högre kvalitet. Det är också så att bland personalen i barnomsorgen har andelen med förskollärareoch barnskötarutbildning ökat under de senaste åren.

Jag vill gärna när det gäller regeringens arbete sedan 1976 säga att den skatteutjämning som har ägt rum under de här åren — som jag tidigare har nämnt här i kammaren — behöver upprepas. Den har tredubblats sedan 1976, till båtnad för de svagare kommunerna, där omsorgen inom den sociala servicen spelar en mycket stor roll för att de skall kunna få samma möjligheter som de starkare kommunerna har. Jag vill vidare peka på det förhållandet att den allmänna arbetsgivaravgiften har tagits bort, vilket ytterligare har förstärkt kommunernas ekonomi. Det har därigenom varit möjligt för kommunerna att bygga ut den sociala servicen. Den politik som regeringen har fört har alltså inte haft en orättfärdig inriktning. Det har varit en politik som under den här tiden har varit förenad med många ekonomiska svårigheter när vi försökt att föra solidaritetspolitiken vidare — jag dristar mig att använda honnörsordet solidaritetspolitik även i dag, liksom jag gjorde i går.

Herr talman! Birger Rosqvist har mot bakgrund av vissa riksdagsuttalanden om kärnkraftsprogrammets verkningar för berörda kommuner ställt två principfrågor. Han har dels begärt att få veta om det är en allmän uppfattning i regeringen att riksdagens beslut inte är mycket att bry sig om, dels frågat vilken åtgärd jag vidtar när företrädare för regeringen negligerar riksdagsbeslut. Det parlamentariska systemet innebär att regeringen följer riksdagens uppfattning, även om riksdagens uttalanden inte i strikt juridisk mening kan betraktas som bindande. Vill regeringen att ett ärende skall avgöras på annat sätt än riksdagen uttalat, får detta anmälas till riksdagen för förnyad prövning. Självfallet är det ingen i regeringen som ifrågasätter dessa grundläggande principer i vårt politiska system. Därför kräver Birger Rosqvists andra fråga inget svar.

Herr talman! Tack för svaret. Tyvärr är inte svaret riktigt grundat på vad jag har frågat om. Jag skulle aldrig ta upp en sådan här allvarlig fråga i riksdagen, om inte orsaker fanns. Bakgrunden är följande. Vi har i Oskarshamn fått kostnader på ca 7 milj.kr. till följd av att kärnkraftsprogrammet ändrades. Bygget av reaktorn O 3 blev försenat mer än tre år. Det blev dyrt för kommunen att stå med 250 tomma lägenheter avsedda för bl.a. anläggningsarbetare. Riksdagen har uttalat att regeringen särskilt skall utreda konsekvenserna för kärnkraftskommunerna av förändringar i kärnkraftsprogrammet som uppkommit eller kan uppkomma. Oskarshamns kommun har av staten begärt ersättning för sina kostnader, för det var ju inte kommunen själv som orsakade förseningen i kärnkraftsprogrammet. Nu har kommunens representanter vid överläggning med statsråden Petri och Friggebo fått veta att kommunen inte har någon laglig rätt och att kommunens framställning skulle föreslås få avslag vid ett regeringssammanträde som var nära förestående. Någon utredning, som riksdagen begärt, var inte heller gjord. Riksdagsbeslutet skulle inte tas så allvarligt. Det var beskedet. Riksdagen har alltså med en skrivelse undertecknad av sin talman begärt vissa åtgärder av regeringen. Men regeringen har lämnat riksdagens framställning utan åtgärd. Vederbörande statsråd har inför kommunens företrädare sagt att riksdagsbeslutet inte skall tas så allvarligt. Jag var med och hörde detta. De övriga tre som var med vid detta tillfälle intygade skriftligen att detta sagts. Jag citerar: ”Vid vår uppvaktning i regeringskansliet den 1 dec. angående begärd ersättning till Oskarshamns kommun för kostnader p gra ändringar i ursprungligt kärnkraftsprogram, erinrades om den av riksdagen begärda särskilda utredningen härom. Vi fick veta att någon sådan utredning ej gjorts och vidare att någon utredning ej heller avsågs ske före frågans avgörande i regeringen. Enligt statsrådet Petri var ett sådant riksdagsbeslut som vi åberopade ej att ta så allvarligt. Vi förvånas över ett sådant uttalande.” Om statsministern menar att riksdagens beslut är svårtolkade, inte juridiskt bindande eller kan tolkas på olika sätt, är det en anklagelse mot det utskott som har justerat betänkandet. Och det är inte särskilt fint gjort mot riksdagen, som har anammat betänkandet. Även riksdagens kansli berörs och slutligen undertecknaren av skrivelsen till regeringen. En försiktig fråga: I hur många fall har regeringen negligerat eller i hur många ytterligare fall kommer regeringen att med sina speciella motiveringar om svårtolkning negligera vad riksdagen beslutar? Vidare: Om det nu är så att man i regeringskansliet inte kan tolka vad riksdagen säger eller inte anser det juridiskt bindande, har man inte i detta fall haft någon tanke på att försöka utröna vad 349 riksdagsledamöter, 16 utskottskanslier och ett kammarkansli vill och menar?

Herr talman! Själva sakfrågan har Birger Rosqvist inte berört i sin fråga. Men jag upprepar att om regeringen vill att ett ärende skall avgöras på annat sätt än vad riksdagen uttalat, så får det anmälas till riksdagen för förnyad prövning. För att övergå till det som Birger Rosqvists frågor rymmer, så är det inte rimligt att jag här eller i andra sammanhang tar ställning till vad som har sagts eller hur orden föll, när de som deltog i samtalet har skilda minnesbilder. Jag utgår från att Birger Rosqvist inser att det är orimligt att begära att jag i det läget tar ställning. Till detta kommer att statsrådet Petri offentligen har uttalat, att om det han sade uppfattades så som Birger Rosqvist återger det, så var detta inte avsikten. I så fall föreligger det ett missförstånd. Herr talman! Med mitt svar på den principiella frågan och under hänvisning till statsrådet Petris offentliga uttalande anser jag att Birger Rosqvist måste vara nöjd.

Herr talman! Min fråga beledsagades av en lång motivering, så bakgrunden till den kunde inte vara obekant. Vidare kvarstår det faktum att någon särskild utredning, som näringsutskottet begärde och riksdagen biföll den 6 juni 1979, icke har skett. Vid den uppvaktning som ägde rum i regeringskansliet sade vederbörande statsråd att man avsåg att föreslå att framställningen skulle avslås vid regeringssammanträde den 18 december, och någon utredning hade icke skett. När det då erinrades om detta riksdagsuttalande, som vi i och för sig ansåg vara mycket väsentligt i det här sammanhanget, fick vi svaret att det inte skulle tas så allvarligt. Jag, som var med som riksdagsman vid det här tillfället, uppfattade detta som ett sätt att nedvärdera riksdagen. Och de båda kommunalråden och den opolitiske ekonomichefen —- framför allt den sistnämnde — var ytterst förvånade över att man kunde behandla ett riksdagsbeslut på det sättet. Det här betyder i praktiken, om man bortser från det konstitutionellt felaktiga, att om kommunen inte skulle få ersättning och om man inte skulle behaga pröva ärendet på det sätt som riksdagen har begärt, så betyder det en skattehöjning på 75 öre om vi i kommunen solidariskt står för kostnaderna. Skulle vi överlåta detta på hyresgästerna i den här bostadsstiftelsen som haft tomma lägenheter, skulle det betyda enorma hyreskostnader för dem. Men tanken har aldrig varit att göra på det sättet. Vår uppfattning är att det bör ske en förhandling på allvar med regeringen om hur dessa kostnader skall betalas och vem som skall stå för dem. Det förutsätter jag också att riksdagen menade när man fattade beslutet 1979. Frågan hade aktualiserats två år tidigare, och utskottet hade sagt att man förutsatte att energikommissionen skulle pröva den. Men så är icke fallet, säger man där.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om det är riktigt att skära ner de ämnen — anatomi, fysiologi och mikrobiologi — som måste betraktas som grundläggande ämnen i sjuksköterskeutbildningen. Inga Lantz uppger att nedskärningar av det slag som nämns ingår i ett förslag till utbildningsplan för blivande sjuksköterskor som just nu remissbehandlas. Syftet uppges vara att på detta sätt bereda utrymme för ökade beteendeoch samhällsvetenskapliga inslag i utbildningen. Enligt den gällande befogenhetsfördelningen mellan olika myndighetsnivåer vad gäller högskolan är det i detta fall universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen som har det övergripande ansvaret för utbildningens innehåll. Detta är formellt uttryckt i myndigheternas rätt att fastställa utbildningsplaner. Det förslag som Inga Lantz syftar på är ett som myndigheterna har utarbetat och remitterat inom ramen för det pågående arbetet med den nya studieorganisation för de medellånga vårdutbildningarna som enligt riksdagens beslut skall träda i kraft den 1 juli 1982. Inga Lantz har inte gjort gällande att myndigheternas förslag i aktuella avseenden skulle strida mot de övergripande riktlinjer som regering och riksdag har fastställt för den nya studieorganisationen. Inte heller jag kan finna att så är fallet. Det ankommer därför inte på mig att uttala någon uppfattning med anledning av den framställda frågan. Upplysningsvis vill jag dock tillägga att det enligt vad jag inhämtat inte går att hävda att blivande sjuksköterskor totalt sett får en minskad utbildning i de naturvetenskapliga ämnen som det här gäller. Det hänger bl.a. samman med de nya tillträdesreglerna. Den slutliga omfattningen av olika utbildningsmoment avgörs dessutom lokalt av linjenämnderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Kritiken mot denna utredning och också mot propositionen var stor. Nu är ett förslag till utbildningsplan ute på remiss — jag tror att remisstiden gick ut den 1 december. I detta förslag sägs att all vård skall utgå från en helhetssyn på människan, och det är bra. Vårdpersonal och andra har länge efterlyst ett socialmedicinskt synsätt på vården, men inte ett sådant som man nu föreslår. Det är bra med beteendeoch samhällsvetenskap i utbildningen, men detta får inte ske på bekostnad av bl.a. ämnena anatomi, fysiologi och mikrobiologi. Redan med Vård 77, propositionens förslag och riksdagens beslut har man tubbat mycket på denna utbildning. Man har skurit ner den från fem till fyra terminer, och man har urholkat praktiktjänstgöringen. Praktiken är förkortad och också utbytbar. Man kan nämligen byta en typ av praktik mot en annan, något som jag tycker är väldigt farligt. Tjänstgöringen förläggs bl.a. till kvällar och helger och sker då utan någon handledning värd namnet. Till detta kommer nu det här förslaget till utbildningsplan. TCO säger sitt remissvar att det är angeläget att bryta det gamla mönstret, där samhällsvetenskapliga aspekter kommit i bakgrunden. Men det får inte innebära att det naturvetenskapliga innehållet kommer i bakgrunden, utan balans måste råda mellan de olika inslagen i utbildningen. Utbildningsplanerna måste, säger TCO, kompletteras och preciseras med hänsyn till detta. Jan-Erik Wikström säger i svaret: ”Det ankommer därför inte på mig att uttala någon uppfattning med anledning av den framställda frågan.” Det tycker jag är ett märkligt uttalande. Jag vet att UHÄ och SÖ har det övergripande ansvaret för utbildningens innehåll, men det är ju ändå Jan-Erik Wikström som har det högsta politiska ansvaret för hur utbildningen kommer att bedrivas. Mot bakgrund av det tycker jag att det är anmärkningsvärt att utbildningsministern inte ger någon mening till känna i det här fallet. I slutet av svaret sägs att det är linjenämnderna som lokalt avgör omfattningen av de olika utbildningsmomenten. Det tycker jag är väldigt allvarligt, för det innebär att utbildningen kan bli olika i olika delar av landet beroende på landstingens uppfattning om hur den skall se ut. Det måste vara ytterst otillfredsställande både för patienter och för personal.
Herr talman! Jag utgår från att jag inte behöver hålla någon lektion i statskunskap, men det förhåller sig faktiskt så att ärenden som har överlämnats till myndigheter för avgörande inte bör bli föremål för sådana uttalanden av ett statsråd som innebär att det blir fråga om ett rent ministerstyre. Jag föreslår att Inga Lantz till universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen överlämnar sitt anförande som ett extra remissvar.
Herr talman! Det kan jag väl göra, men jag kommer väl litet för sent då, eftersom remisstiden gick ut för ett par veckor sedan. Jag tycker inte det här handlar om ministerstyre utan om en allvarlig försämring av utbildningen för sjuksköterskor. Jag har fått väldigt många påringningar i den här frågan och även brev. Sjuksköterskeeleverna själva har agerat och är mycket oroade. De säger bl.a. så här i remissvaret: Yrkeskunskaperna har glömts bort, praktiken blir för begränsad, och planen garanterar inte likvärdig utbildning över hela landet. Den här kritiska inställningen har f. ö. funnits hela tiden. Man har diskuterat frågan redan när den var på utredningsstadiet, då propositionen lades fram och även när den debatterades här i riksdagen. Jag tycker att Jan-Erik Wikström inte tar sitt ansvar för den här utbildningen, för jag kan inte inse att det är fråga om ministerstyre, om man är oroad över den här urholkningen i utbildningen som til syvende og sidst ändå drabbar patienterna. Jag vet inte om det här är sant, men eleverna går så långt i sin kritik att de säger, att om förslaget till utbildningsplan för blivande sjuksköterskor går igenom, blir det livsfarligt att vara akut sjuk. Det bådar ju inte gott för framtiden vare sig för dem som skall arbeta i sjukvården eller för den som är patient.
Herr talman! Inga Lantz vill fresta mig att uttala mig i en fråga som jag inte bör uttala mig i. Frestelser är till för att avvisas, även om äpplet ter sig smakligt.
Herr talman! Jag kan inte dela Jan-Erik Wikströms uppfattning. Enligt min mening har han som utbildningsminister ett ansvar att uttala sig i frågan. Jag tycker att han skall falla för frestelsen — eller vad man nu vill kalla det.

Herr talman! Lahja Exner har frågat mig om jag avser att under pågående riksmöte lämna förslag till riksdagen om ändring av statsbidragssystemet för hemspråksträning i förskolan för invandrarbarn. Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 föreslagit att nuvarande åldersgräns för bidrag avskaffas. Om detta inte är möjligt fr.o.m. budgetåret 1981/82, föreslår styrelsen att anslaget i en första etapp räknas upp med 10 milj.kr. Detta belopp skulle disponeras av socialstyrelsen för att bevilja statsbidrag till de kommuner som önskar starta hemspråksträning för barn som är yngre än fem år. Regeringens ställningstagande till detta förslag kommer att redovisas i budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen den 10 januari nästa år. Jag är inte nu beredd att föregripa denna redovisning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om jag tvingas konstatera att det inte innehöll någonting som inte är känt tidigare. Inte ens någon personlig syn på eller kännedom om de aktuella frågorna kan spåras i detta svar. Vi har en stor grupp små innevånare i detta land som inte äger rösträtt. De håller fortfarande på och skaffar sig ett språk. En del av dem blir så småningom ledamöter i denna kammare. Deras framtid, deras förmåga att föra sin talan och möjlighet att bli harmoniska människor beror helt och hållet på vad vi vuxna är beredda att göra för dem i dag. Detta ställer krav på inlevelseförmåga, men det borde inte vara så svårt. En stor del av barnen i Sverige har en eller två föräldrar, som är födda i något annat land, och det landets språk används dagligen i hemmet. Barnen möter flera andra språk, t.ex. i sin lekmiljö och på daghemmet. Det har kanske större syskon som har börjat använda svenska sinsemellan. och TV-programmen innehåller ytterligare några nya språk. Många av våra invandrarbarn växer upp i denna typ av språklig miljö utan en chans att få någon hjälp att ordna upp sin språkliga tillvaro. De riskerar att bli halvspråkiga och råka ut för identitetskriser, och de hamnar i underläge redan vid skolstarten. Vi har vid det här laget ganska goda insikter i hur viktig roll språket spelar. Vi vet hur viktigt det är att barnen får en positiv känslomässig bindning till sitt modersmål eller hemspråk för att de skall kunna utveckla fullgod språklig förmåga, som i sin tur är grundförutsättningen för inlärning av andra språk. Forskning om språkutveckling och tvåspråkighet hos barn har klart visat att en fullständig tvåspråkighet kan nås om språkträningen sätts in tillräckligt tidigt, och att vägen till det andra språket måste gå genom modersmålet — hemspråket. Detta innebär att invandrarbarnen måste ges möjlighet till tidig och kontinuerlig språkträning. Ur språksynpunkt är framför allt de insatser som görs i förskoleåldern av allra största vikt. Forskningen har visat att språkets väsentligaste beståndsdelar är färdigutvecklade före skolstarten. Omvänt betyder detta att misstag och försummelser i förskoleåldern i fråga om språkträning är nästan omöjliga att reparera senare. Alla barn måste få stöd i sin språkliga utveckling. Men invandrarbarnen behöver detta stöd i särskilt hög grad.

Herr talman! Lahja Exner säger att det inte framgår av svaret om jag känner till de här problemen eller om jag har några synpunkter på dem. Det är faktiskt så att vad man gör under en frågestund är att man svarar på den fråga som är ställd. Frågan var om jag nu ville ge besked om vad som kommer att stå i budgetpropositionen — och det är jag inte beredd att göra. I övrigt är jag väl medveten om invandrarbarnens problem och den betydelse som en tidig språkträning har. Vi är ju alla engagerade i den här frågan på olika sätt. Som Lahja Exner här säger är ett modersmål mycket betydelsefullt för att man skall kunna utveckla sin egen identitet och för att man också skall kunna lära sig andra språk så småningom. Jag är också mycket medveten om de konflikter som kan uppkomma i familjer där språkkänslan i hemspråket blir dålig hos barnen, medan de utvecklar svenskan — som det i detta fall är fråga om — bättre. Vi har tagit initiativ på detta område genom den parlamentariska utredning som har tillsatts och som skall se över denna fråga. Det är alltså viktigt att detta arbete i utredningen bedrivs skyndsamt, så att vi får ett ännu bättre underlag för de beslut som vi sedermera kommer att fatta.
Herr talman! Jag får fortsätta där jag blev avbruten. En tidigare överläkare vid Karolinska sjukhusets barnoch ungdomspsykiatriska klinik säger i en uppmärksammad rapport: ”Speciellt viktigt är att noggrant observera sitt barn i treårsåldern. De som då har en försenad talutveckling utgör en klar riskgrupp vars följder för intelligens och skolgång kan spåras upp till minst 20-årsåldern.” Karin Söder nämnde den pågående utredningen.

Förslaget har inte resulterat i något lagändringsförslag från regeringen, i varje fall inte än och inte så att det kan träda i kraft den 1 januari 1981. Utredningen räknar med att avge ett slutbetänkande i slutet av 1981. Remissförfarandet samt regeringens och riksdagens handläggning tar sin tid. Under denna tid blir det ytterligare en generation invandrarbarn som riskerar att få bristande kunskaper i sitt hemspråk och därigenom även i svenska. Dessa barn frågar oss, Karin Söder: Hur länge skall vi vänta innan ni som makten har orkar besluta? Årskull efter årskull blir utan språk och identitet medan utredandet döljer oförmågan att handla.

Herr talman! Inga Lantz har frågat statsrådet Holm om hon vill ta initiativ till åtgärder som garanterar kvinnor rätt till sjukvårdsersättning i samband med sterilisering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt lagen om allmän försäkring kan sjukpenning utgå under förutsättning att den försäkrades arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt med minst hälften. Det är försäkringskassans uppgift att besluta om rätten till sjukpenning i varje enskilt fall. Begreppet sjukdom finns inte definierat i lagen, men i förarbetena finns en definition enligt vilken varje onormalt kroppseller själstillstånd som inte sammanhänger med den normala livsprocessen betraktas som sjukdom. Innebörden av detta begrepp för olika situationer bestäms genom praxis hos försäkringskassorna och i försäkringsdomstolarna som besvärsinstanser. Någon fast praxis genom domstolsutslag finns inte angående rätten till sjukvårdsersättning och sjukpenning vid sterilisering. Riksförsäkringsverkets dåvarande besvärsavdelning beslöt dock i ett ärende år 1976 att sjukpenning och ersättning för sjukvårdskostnader skulle betalas fr.o.m. operationsdagen vid en sterilisering, eftersom man ansåg att sjukdomstillstånd i lagens mening måste anses ha förelegat. Detta utslag tillställdes försäkringskassorna för kännedom. Försäkringskassorna torde också i de flesta fall bevilja ersättning vid sjukskrivning efter sterilisering. Några försäkringskassor har dock under den senaste tiden avslagit framställningar om sjukpenning och ersättning för sjukvårdskostnader i samband med sterilisering. Besvärsärenden i sådana fall finns hos försäkringsdomstolarna. Enligt vad jag inhämtat har riksförsäkringsverkets ombudsenhet för avsikt att gå in som part i dessa mål för att söka få fram en enhetlig praxis. Verket avser därvid också att inhämta socialstyrelsens yttrande. Domstolsprövning pågår alltså i denna fråga. Det finns inte anledning för mig att f. n. vidta några åtgärder på området.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. ”När läkaren frågade mej om hon skulle skriva sterilisering på läkarintyget, sade jag naturligtvis ja. Det fanns ingen orsak till att dölja detta.” Det säger en kvinna i Vännäs, som genomgått en sterilisering. Men hon tog fel. Försäkringskassan i Vännäs vägrade henne sjukersättning, eftersom sterilisering inte bedömdes som sjukdom. Kvinnan förlorade rätten till sjukersättning bara för att det stod sterilisering på sjukintyget. Hade läkaren skrivit gyn. operation, hade kvinnan blivit sjukpenningberättigad. Kvinnan var sjukskriven i 14 dagar. Försäkringskassan sade att sterilisering inte var sjukpenninggrundande. Kvinnan återkom till försäkringskassan med ett nytt intyg, där det stod gyn. operation, men då gillades inte detta heller, eftersom man på kassan visste att det var fråga om en sterilisering. På försäkringskassan säger man att när det är fråga om ett frivilligt ingrepp, som i detta fall, har man inte rätt till ersättning. Socialstyrelsen säger att kvinnan skulle ha rätt till pengar. I varje fall är det socialstyrelsens och riksförsäkringsverkets uppfattning att sterilisering berättigar till ersättning. Man vet på socialstyrelsen att vissa försäkringskassor tolkar bestämmelserna så som man har gjort i Vännäs. Av svaret framgår att det går till på det sätt som jag redogjort för i detta fall. Om man skall få ersättning hänger på försäkringskassans inställning. Det i sin tur hänger alltså samman med var man råkar bo någonstans. Detta tycker jag är högst otillfredsställande och högst orättvist. Varje försäkringskassa får tydligen själv bestämma hur det skall vara i detta fall. Detta måste ändras. Och den fasta praxis som det talas om i svaret måste börja gälla med det snaraste. Det är verkligen på tiden. Riksförsäkringsverket försöker få fram en enhetlig praxis, men Karin Söder anser att det inte finns anledning att, som hon säger i svaret, göra någonting. Jag tycker det är fel. Jag tycker att hon borde kunna uttala att så här får det inte vara. Låt mig fråga: Skall man, eller skall man inte, vid sterilisering vara berättigad till ersättning? Och måste det inte finnas enhetliga regler? Nog tycker jag att socialministern borde uttala någonting om vad hon anser i den här frågan — men som i så många andra fall är regeringen väldigt passiv.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är mycket otillfredsställande att det inte över hela landet finns någon enhetlig praxis i den här frågan. Det är inte riktigt att olika bedömningar skall kunna gälla i samma ärende. Men det är också så att detta, såsom Inga Lantz här sade, är klart utsagt från socialstyrelsen. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning anger t.ex. i sin broschyr Om sterilisering att en kvinna som genomgått laparoskopi får stanna på sjukhuset i två till fyra dagar, medan hon efter en laparatomi, som är ett större ingrepp, vanligen får stanna en vecka. En man som genomgått sterilisering kan lämna sjukhuset efter några timmar. Kvinnor behöver vara sjukskrivna en till tre veckor efter operation och bör undvika tunga lyft. De flesta män kan återgå i arbete redan några dagar efter operation. — Det är alltså vad socialstyrelsen säger. Detta är alltså grunden för den medicinska bedömningen. Riksförsäkringsverket har såsom tillsynsmyndighet för de allmänna försäkringskassorna också uppmärksammat det här problemet. Verket har bl.a. till uppgift att verka för en enhetlig lagtillämpning. Den uppgiften fullgörs av ombudsenheten. Som jag nämnde i frågesvaret har riksförsäkringsverket uppmärksammat den ojämlika bedömningen när det gäller rätten till ersättning från sjukförsäkringen och därför beslutat att gå in som part i några mål hos försäkringsdomstolarna för att få fram en enhetlig praxis, grundad på de uttalanden som den medicinska myndigheten och riksförsäkringsverket själva tidigare har hävdat. Jag anser mig i dagsläget inte behöva gå närmare in på detta, eftersom vi här kan förvänta oss en positiv utveckling.
Herr talman! Det är på samma sätt i den här frågan som i så många andra fall där kvinnor måste kämpa för sina rättigheter. Det handlar visserligen bara om en kvinna, men frågan gäller ju principen också. Jag tycker det är en skandal att det inte skett någonting nytt sedan 1976, när man prövade denna fråga. Fortfarande kan därför detta hända — det här fallet inträffade för en kort tid sedan. Jag skulle än en gång vilja ställa en rak Nr 49 fråga till Karin Söder: Skall det här vara eller inte vara berättigat till sjukersättning? Och skall sterilisering av kvinnor betraktas som en sjukdom, med påföljd att kvinnan då skall vara sjukpenningberättigad? Jag tycker det är motiverat med ett uttalande av Karin Söder i den här frågan.

Herr talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig om jag delar universitetsoch högskoleämbetets uppfattning om tandläkarbristens regionala fördelning. Lars Gustafsson har frågat mig om jag anser att UHÄ använder en relevant mätmetod för att beskriva bristen på tandläkare. De båda frågorna, som jag besvarar i ett sammanhang, syftar på en skrivelse från UHÄ till regeringen den 23 oktober i år. Tillgången på tandläkare förbättras år från år. Fortfarande är det dock en besvärande brist på tandläkare i vissa delar av landet, vilket bl.a. försvårar genomförandet av det fastlagda utbyggnadsprogrammet för folktandvården. Ett mått på tandläkarbristen är den andel av befolkningen som inte kan få sin tandvård tillgodosedd. Olika åtgärder måste därför vidtas även fortsättningsvis för att få till stånd en bättre regional fördelning av tillgänglig tandvårdspersonal. På förslag av regeringen beslöt riksdagen för ett år sedan en förlängning t.o.m. år 1982 av den till tandvårdsförsäkringen knutna begränsningen av nyetablering för privatpraktiserande tandläkare. Denna begränsning syftar till att göra det möjligt att fullfölja den försenade utbyggnaden av folktandvården. De etableringsregler som gäller fr.o.m. i år har också en ökad inriktning på att åstadkomma en bättre regional fördelning av tandläkarresurserna. När det gäller utbyggnaden av folktandvården har socialstyrelsen i uppdrag att fastställa regler för kvoteringen av nya tandläkartjänster mellan landstingen för att därmed få en bättre regional fördelning av tandvårdsresurserna. De kvoteringsregler som fastställts för åren 1980-1982 bygger på de förslag som utarbetats av 1978 års tandvårdsutredning. Utredningen beräknas lämna sina mera långsiktiga förslag under första halvåret 1981. Det kommer därefter att bli aktuellt med ett förnyat ställningstagande till etableringsfrågor och därmed sammanhängande frågor i tandvårdsförsäkringen.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min fråga. Sven-Gösta Iötdecember 1980 Signell är tyvärr förhindrad att närvara här i dag, och han har bett mig att ta emot svaret även på hans fråga. Han vill genom mig också tacka för svaret. Statsrådet har besvarat våra frågor i ett sammanhang, och jag vill därför även kommentera svaren i samma anförande. Mot svaret på min fråga har jag egentligen ingenting att invända, även om det inte är ett exakt svar på den fråga jag ställde. Jag tycker att det är ett relevant mått på tandläkarbristen som statsrådet använder i svaret. Vi har alltså tydligen i sak samma uppfattning därvidlag. Får jag med den utgångspunkten tolka statsrådets svar så, att statsrådet inte anser att UHÄ:s angivna mått är relevant. Vad sedan beträffar svaret på Sven-Gösta Signells fråga om tandläkarbristens regionala fördelning, förmodar jag att han inte heller har någon invändning mot den delen av svaret. Statsrådet konstaterar att det fortfarande finns en brist som är regionalt betingad. Av svaret framgår att det i vissa delar av landet är en besvärande brist på tandläkare. Jag tror att Sven-Gösta Signell skulle uppskatta att få ett besked från statsrådet om var denna brist är allra mest besvärande, i synnerhet mot bakgrunden av en del formuleringar som UHÄ har i sin skrivelse.
Herr talman! Vakansbegreppet som underlag för bedömning av tandläkartillgång och tandläkartäthet är över huvud taget svårt när det gäller tjänster inom folktandvården. Socialstyrelsen brukar använda sig av tre olika kategorier när man talar om vakanssituationen. Dels är det formellt tillsatta tjänster, där tandläkaren ännu inte tillträtt, dels tjänster där tillsättningsförfarandet pågår, dels tjänster som huvudmännen för tillfället inte avser att tillsätta. Det är därför svårt att beskriva själva vakanssituationen på ett rimligt sätt. I vårt samarbete med de myndigheter som har att tillgodose en bra vård måste vi i regeringskansliet med det ansvar vi har för tandvården i landet använda olika mätmetoder för att få ett underlag för att dra adekvata slutsatser. Vad gäller den regionala fördelningen av tandläkare kan nämnas att inget av Norrlandslänen har begärt undantagande från vårdskyldigheten för barnoch ungdomstandvården. Det har däremot ett antal andra folktandvårdshuvudmän gjort; en del av dem nämns i Sven-Gösta Signells fråga. Går man däremot till vuxentandvården blir situationen en annan. Detta kan man avläsa i siffrorna angående tandläkartätheten mätt i tandläkartimmar per försäkrad. Här ligger samtliga Norrlandslän under riksgenomsnittet. Även i det här fallet måste man gå under de totala siffrorna för att se vad den regionala fördelningen innebär för olika kategorier av människor. Först då kan man föra en adekvat diskussion med utgångspunkt från de åtaganden som vi har gjort i riksdagen och i andra sammanhang. Jag vill till sist säga, herr talman, att den kvotering som socialstyrelsen hittills har gjort i stort sett enbart handlat om tilldelning av tjänster till huvudmän som haft svårt att klara av vårdskyldigheten för barn och ungdomar.
Herr talman! Som statsrådet Söder förstår är det UHÄ:s formuleringar i skrivelsen till regeringen den 23 oktober som har givit Sven-Gösta Signell och mig anledning att ställa frågorna. För min del har jag oroats framför allt av UHÄ:s formulering av hur man skall mäta bristen på tandläkare. Sven-Gösta Signell har reagerat mot UHÄ:s betonande av tandläkarbristen i vissa delar av landet. Med den kännedom han har om läget i sin egen landsända anser han att bristen också där är ytterligt besvärande. Detta är bakgrunden till frågorna.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag med anledning av skilda rapporter som visar på negativa inslag i barnens vardag har för avsikt att vidta några åtgärder på familjepolitikens område. Familjepolitiken liksom socialpolitiken i stort måste ta sikte på att i förebyggande syfte underlätta familjernas situation. En rad åtgärder har också genomförts under de senaste åren. I den nya socialtjänstlagen har socialnämndernas förebyggande uppgifter understrukits. Socialnämndernas viktiga roll i samhällsplaneringen och deras uppgift att, utifrån sociala erfarenheter, medverka vid utformningen av goda samhällsmiljöer och goda förhållanden för bl.a. barn och ungdom har lyfts fram. Den nya lagen om rätt till ledighet för vård av barn tillsammans med föräldraförsäkringens utbyggnad med 3 nya månader från den 1 juli i år ger ökade möjligheter för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn. Barnomsorgens utbyggnad fortsätter. Ett barnmiljöråd inrättades den 1 juli i år. Barnmiljörådet skall verka för en bättre barnmiljö samt vara ett centralt organ för säkerhetsfrågor bland barn och ungdom. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna ses f. n. över av flera olika utredningar. Familjeekonomiska kommittén har i uppgift att göra en kartläggning av barnfamiljernas ekonomiska situation och därvid särskilt studera situationen för flerbarnsfamiljerna. Ensamföräldrarnas situation ses över av en särskild kommitté. Bostadsbidragen och efterlevandeskyddet utreds. Hemspråksträningen för invandrarbarn i förskoleåldern är föremål för översyn. Barnomsorgsgruppens förslag om föräldrautbildning i förskola och skola remissbehandlas nu. Frågan om barns miljö och behovet av socialpolitiska insatser uppmärksammas således på bred front. När det samlade utredningsresultatet föreligger kommer förslagen att vägas samman och prövas inom regeringskansliet.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

I den debatt som har följt har just synen på familjen kommit att inta en ganska framskjuten plats. Jag menar, herr talman, att vi behöver något av en familjens renässans i det svenska samhället. Vi kan aldrig ersätta familjens kärlek och omtanke med kollektiva satsningar. Vi behöver något av en ny, heltäckande familjepolitik där större hänsyn tas till familjens valfrihet och barnens bästa. Satsningen på våra barns trygghet är en viktig framtidssatsning. Vi har i olika sammanhang lätt att formulera målsättningar. En sådan målsättning har i vissa lägen varit ”daghem åt alla”. Enligt min uppfattning borde målsättningen vidgas betydligt och innebära ”väl fungerande hem åt alla barn”. Jag är väl medveten om att man inte kan lagstifta om goda familjemiljöer. Men jag tror att man genom familjepolitiska åtgärder kan underlätta en positiv utveckling för många familjer. Jag tror att socialministern har en hög ambition när det gäller en sådan övergripande målsättning. Jag vill i fråga om förebyggande åtgärder anknyta till tre områden. Det första området jag vill peka på är familjeoch äktenskapslagstiftningen. Vi måste alltid följa med när det gäller familjeoch äktenskapslagstiftningen så att inte familjen som funktion diskrimineras i det svenska samhället. Det andra området är skatteprincipen, och det tredje är valfriheten i barntillsynen. Beträffande skatten tror jag det är nödvändigt med skatt efter bärkraft, där hänsyn till familjens försörjningsbörda tas i större utsträckning än som är fallet i dag. Detta skulle öka familjens valfrihet, och jag tror också att det skulle innebära att hemarbetet uppvärderades rent principiellt och moraliskt. Jag tycker att det också skulle vara välkommet. Samma förhållande gäller beträffande barntillsynen. Om vi enbart väljer att satsa på den dyraste formen, de kommunala barndaghemmen, är det många familjer som enbart får betala men inte får del av samhällsstödet. Här måste en rättvis fördelning komma till stånd och valfrihet möjliggöras i ökad omfattning. Jag vill med anledning av detta fråga socialministern: Har de utredningar socialministern hänvisat till så breda direktiv att de kan behandla också de ekonomiska frågorna i större omfattning? Jag tänker i första hand på
Herr talman! Jag tycker att barnens trygghet och goda start i livet är en av våra allra väsentligaste frågor. Men barnens möjligheter har nära samband med hur vi medverkar till att forma föräldrarnas situation, vilka möjligheter vi ger dem att ge sina barn en god omvårdnad. Jag tycker att familjen, stor eller liten, spelar en avgörande roll för samhället som helhet. Men jag tror det är lika viktigt att understryka att ingen familj är lik den andra, och att varje familj måste få möjlighet att forma sin tillvaro efter sina egna förutsättningar och behov. Det viktigaste är att ge möjligheter till detta genom en ökad valfrihet. Jag vill inte skapa några motsatsförhållanden mellan olika typer av omsorg. Daghem, familjedaghem och fritidshem behövs för barnen till de föräldrar som, av olika skäl, väljer att yrkesarbeta. De måste ha rätt till en god omsorg. Vi har också ett stort behov av de insatser föräldrarna gör på många områden — kvinnorna inom vårdområdet t.ex. Speciellt under de första åren av barnens liv är det oerhört viktigt att föräldrakontakten är bred, att man utvecklar en gemenskap och trygghet. Vi har också i regeringsdeklarationen sagt att vi, där de ekonomiska möjligheterna tillåter, vill gå vidare med utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen. Det är ett steg på vägen. I övrigt är de pågående utredningarnas direktiv — jag har inte nämnt alla som arbetar med frågor om barn och familj — relativt vida. Men som Göte Jonsson väl vet är skatteproblematiken mycket invecklad, och det är svårt att gripa över för mycket. Jag tror att vi skall avvakta dessa utredningar — då får vi ett bra underlag att gå vidare från.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning att ingen är lik den andre. Jag tycker att det ligger ett stort värde just i detta. Det är därför viktigt att familjerna själva får möjlighet att bedöma på vilket sätt man vill ordna t.ex. barntillsynen, sina arbetsförhållanden, sina hemförhållanden och sina boendeförhållanden. Det är just med hänsyn till detta faktum, att det råder olika förhållanden inom familjerna och att familjemedlemmarna själva bäst känner sina egna förhållanden, som jag tror att vi måste bygga upp både skattelagstiftningen och barntillsynsprincipen. Jag är också, som socialministern, angelägen om att inte skapa motsatsförhållanden mellan olika barntillsynsformer. Jag tror personligen att det inte behöver uppstå motsatsförhållanden om vi på ett rimligt sätt tillgodoser valfrihet mellan olika barntillsynsformer. Det är trots allt så att den som har möjlighet att få en plats på kommunalt barndaghem får en mycket stor subvention från samhällets sida under det att den som inte får den möjligheten inte får del av detta breda samhällsstöd. Det är kanske framför allt här som vi skulle kunna hitta lösningar till en större och bättre rättvisa för att därmed också i ökad utsträcking kunna beakta de skillnader som finns mellan olika familjer. Det är ett faktum att inte alla familjer är lika. Jag vill klart understryka att jag inte tror att detta skulle skapa motsatsförhållanden. Jag tror snarare att vi genom en sådan ändring skulle få till stånd ett bredare utbud av barntillsyn och att vi därmed skulle kunna tillgodose fler familjer som vill dubbelarbeta.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att den familjeekonomiska kommittén har i uppdrag att just se över de förhållanden som Göte Jonsson åberopar. När det arbetet slutförts får vi ett bättre underlag för att bedöma det som Göte Jonsson betecknar som orättvisa förhållanden, och då kan vi föra en debatt utifrån ett faktiskt utgångsläge med reella siffror. Det finns ett visst underlag i dag också — det är helt klart — men en fullständig sammanställning ger ett mycket bättre underlag även för eventuella reformer på det här området.

Herr talman! Lahja Exner har frågat mig om jag vill redovisa vilka åtgärder regeringen vidtagit för att i ökad utsträckning tillsätta invandrare på skolledartjänster. Till grund för tillsättning av statliga tjänster ligger regeringsformens bestämmelser om att avseende skall fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Också arbetsmarknadspolitiska hänsyn kan enligt förarbetena till regeringsformen vägas in som saklig grund. Strävan att exempelvis åstadkomma en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom olika tjänstekategorier kan därför enligt gällande uppfattning vara saklig grund i regeringsformens mening. Regeringsformens regler skall enligt lagen om offentlig anställning tillämpas även vid tillsättning av icke statliga tjänster. Som befordringsgrund för en tjänst som skolledare gäller enligt skolförordningen särskilt insikter, erfarenhet och övriga egenskaper som företrädesvis fordras för att utöva tjänsten. Vid tillsättning av skolledartjänster skall den tillsättande myndigheten vidare enligt riksdagens uttalande tillmäta skolstyrelsens förord stor vikt. De regler som jag redogjort för innebär att regeringen i samband med tillsättning av skolchefstjänster och vid prövning av besvär över tillsättning av skolledartjänster normalt följer skolstyrelsens förord, om det kan bedömas vara sakligt grundat. Det kan inträffa fall där skolstyrelsen låtit en sökande med överlägsna meriter stå tillbaka för någon annan. kan då komma fram till att en markant överlägsenhet i fråga om förtjänst och | skicklighet bör få väga tyngre än det lokala förordet. Nr 49 Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 januari 1977 tillkallade jag en kommitté med uppgift att genom olika initiativ öka andelen kvinnor på skolledande befattningar. Kommittén, som antog namnet utredningen om kvinnliga skolledare, har i sitt huvudbetänkande Fler kvinnor som skolledare föreslagit en rad åtgärder för att öka antalet kvinnliga chefer i skolan. Utredningens förslag remissbehandlas f. n. I invandrartäta rektorsområden eller i de fall en skolledartjänst i huvudsak är inriktad på invandrarfrågor bör kunskaper i invandrarspråk liksom erfarenheter av och insikter om invandrarnas kulturella bakgrund och situation i det svenska samhället m.m. kunna vägas in som en merit vid bedömningen av de allmänna befordringsgrunder för skolledartjänster som jag tidigare redogjort för.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga. För att vi skall nå jämställdhet mellan kvinnor och män måste en jämnare könsfördelning bland alla personalgrupper inom skolan eftersträvas. Personalen i förskolan och skolan måste konsekvent bearbeta olika könsrollsuppfattningar och i sitt eget arbete motverka ett traditionellt könsrollsbeteende. Om detta råder ganska stor enighet. Jag vågar ändå påstå att innehållet i all undervisning spelar mindre roll än de vuxnas beteende. Omvänt betyder detta att felaktigt beteende och konservativt handlande tillintetgör alla jämställdhetssträvanden i utbildningsinnehållet. Invandrare, både vuxna och barn, möter dagligen företeelser och beteendemönster som avviker från deras tidigare erfarenheter. Allt det nya tar sin tid att sortera och smälta. Vi talar om jämställdhet mellan könen och om jämställdhet mellan invandrare och svenskar. Vi antar fina program. Men hur handlar vi? Är våra handlingar sådana att jämställdheten mellan könen samt mellan invandrare och svenskar får ett konkret, positivt innehåll? Gör vi jämställdheten till någonting positivt och eftersträvansvärt i varaktig mening? När det gäller jämställdhet mellan invandrare och svenskar, så måste t.ex. kunskaper i något invandrarspråk, egen erfarenhet av invandrarskapet samt arbete bland invandrare och med invandrarfrågor vägas in som mycket viktiga faktorer. Om det dessutom finns flera tjänster att tillsätta och alla de övriga innehas av infödda svenskar, så måste ett sådant tillfälle vara ett skolexempel på att här måste de invandrarpolitiska målen också bli avgörande. Hur skall vi annars någonsin kunna uppnå jämställdhet mellan könen inom en viss yrkesgrupp? Hur skall vi annars kunna motivera barnen till att förstå att modersmålsoch hemspråkskunskaperna är viktiga och att de är att jämställa med kunskaper i svenska? Hur skall invandrarföräldrarna annars kunna tro på alla vackra ord? Eftersom regeringen i vissa fall har sista ordet när det gäller att avgöra vem som skall ha en tjänst hoppas jag att man vid sin prövning inte bara beaktar 21 formella meriter, förtjänst och skicklighet. Man bör också ta med som positiva faktorer jämställdhetsaspekten mellan könen, kunskaper i invandrarspråk och egen erfarenhet när det gäller att finna sig till rätta i ett nytt land.
Herr talman! Regeringens åtgärder vid tillsättning av skolledartjänster inskränker sig när det gäller invandrare — det gäller också i övrigt, men det var invandrarna som Lahja Exners fråga gällde — till att avgöra besvär. Därvid följer man de bestämmelser som riksdagen har beslutat om och de uttalanden som riksdagen har gjort. Om någon ändring av tillsättningsförfarandet skall ske, måste regeringen lämna förslag om det till riksdagen. Det är möjligt att utredningen om kvinnliga skolledare kommer att föranleda ett sådant förslag. Beträffande invandrare är det enligt min mening -— jag sade det i mitt svar — möjligt att med nuvarande bestämmelser ta hänsyn till deras speciella kunskaper och insikter i de fall där sådana kunskaper och insikter fordras för utövandet av tjänsten.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt för Sveriges befolkning att i tider av ekonomisk nedgång och därav förorsakad utlänningsfientlighet även ha kompetenta invandrare på viktiga och utsatta poster i det svenska samhället, där de skulle synas och där de skulle kunna verka för ökad förståelse mellan svenskar och invandrare.

Herr talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag överväger några åtgärder för att underlätta situationen för de politiska och ideella ungdomsorganisationerna som hon hävdar f. n. förlorar medlemmar. Det finns enligt statens ungdomsråds utredning, Massor i rörelse, anledning att nyansera den bild av ungdomsorganisationernas utveckling som organisationernas medlemsredovisning till ungdomsrådet ger. Många organisationer bedriver också s.k. öppen verksamhet. Deltagare i denna verksamhet kommer till följd av de strikta medlemskraven inte att redovisas som medlemmar. Jag har erfarit att statens ungdomsråd planerar att genomföra en utredning om medlemsomsättning och ledarutveckling inom ungdomsorganisationerna. En sådan utredning bör kunna ge bättre insikt om organisationernas situation och därmed ett säkrare underlag för bedömning av vilka insatser som kan behövas. I avvaktan på utredningens resultat är jag inte beredd att f.n. förorda några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag delar Catarina Rönnungs uppfattning att det är mycket angeläget att nå den föreningslösa ungdomen. Det är också därför som staten satsar betydande resurser på ungdomsorganisationerna. Under de senaste fem åren har stödet till den centrala verksamheten ökat från 22,5 milj.kr. till drygt 46 milj.kr. Det lokala aktivitetsstödet har under samma tid ökat från 33,5 milj.kr. till närmare 100 milj.kr. Stödet omfattar, som Catarina Rönnung väl vet, barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Catarina Rönnungs påstående, att alla ungdomsorganisationer nu förlorar medlemmar, är inte riktigt. Jag tror inte heller att Catarina Rönnung skall vara alldeles tvärsäker på orsakerna till den minskning som sker. Bilden är ju inte entydig. De politiska ungdomsorganisationerna förlorar regelmässigt medlemmar under mellanvalsår. I år har deras medlemsantal minskat mindre än vanligt, förmodligen beroende på kärnkraftsomröstningen. De kristna organisationerna har under de senaste åren tappat medlemmar, medan nykterhetsorganisationerna har lyckats bryta en nedåtgående trend. Bland orsaker, som organisationerna själva nämner som troliga, finner man ledarbristen, ungdomarnas bristande intresse och därmed svårigheterna att behålla medlemmarna. Jag tror inte att ett ökat ekonomiskt stöd kan lösa vissa organisationers problem. Min absoluta övertygelse är att verksamhetsformerna inte är tillräckligt attraktiva för dagens ungdomar. Den nämnda utredningen skall visa om denna min övertygelse är riktig. Utan att ha fått det underlag som den utredningen kommer att ge så kan vi i dag inte säga vilka åtgärder som krävs.

Herr talman! Då är det i alla fall ett faktum att sedan den borgerliga regeringen tillträdde har stödet ökat, eller hur? Även om Catarina Rönnung tar bort två tredjedelar så är det ju en tredjedel kvar. De borgerliga regeringarna har sänkt åldersgränsen så att stödet nu utgår mellan 7 och 25 år. 1975/76 utgick grundbidrag till 45 organisationer. 18 organisationer fick särskilda bidrag, varav 16 mycket blygsamma. Innevarande budgetår erhåller 60 organisationer grundbidrag och 2 särskilda bidrag. Om det inte är en förbättring så vet inte jag. Jag glömde att i min förra replik ta upp Catarina Rönnungs propå om Nordsat. Jag tycker att hon skall ta ett litet samtal med sina socialdemokratiska bröder och systrar i Danmark och Norge, vilka som bekant har en helt annan uppfattning.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat bostadsministern om hon är beredd att vidta åtgärder för att trygga sakägares rätt till gode män i fastighetsregleringsmål och därmed stärka rättssäkerheten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt 4 kap. 1 § fastighetsbildningslagen består fastighetsbildningsmyndigheten vid förrättningar av en lantmätare. Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten när lantmätaren finner att det behövs eller när någon sakägare begär det och det inte föranleder oskäligt dröjsmål. Frågan om medverkan av gode män vid fastighetsbildningsförrättningar har utretts av lantmäteriverket, som f. n. håller på att färdigställa anvisningar som syftar till att öka användningen av gode män. Efter vad jag har inhämtat kommer de nya anvisningarna att utfärdas i början av år 1981. Jag vill tillägga att fastighetsbildningslagstiftningen f.n. ses över av fastighetsbildningsutredningen , som jag tillkallade för ungefär ett år sedan. Det ligger inom ramen för utredningens uppdrag att undersöka hur bestämmelserna om gode män fungerar i praktiken och att föreslå de lagändringar som kan visa sig vara motiverade.

Herr talman! Låt mig först säga tack till statsrådet Danell för svaret på frågan. Huvudsyftet med fastighetsbildningslagen är att få till stånd ett snabbt förfarande med bibehållen rättssäkerhet. Det kan i vissa fall betyda att de två kraven kommer på kollisionskurs med varandra. Men snabbheten får aldrig gå före rättssäkerheten. I ett rättssamhälle måste rättssäkerheten alltid ha försteg. Jag hoppas att vi inte har några delade meningar på den punkten. Handläggningen av fastighetsbildningsmål är unik i den meningen att en förrättningslantmätare fungerar både som utredare och som ensam domare i första instans. Det är då väldigt betydelsefullt att den rättstrygghet som anlitande av gode män innebär också ges och att den ges från första stund. Innan rättsliga åtgärder vidtas på andra områden underrättas medborgaren om sina rättigheter, allt för att rättstryggheten skall upprätthållas. När det gäller fastighetsbildningsmål är denna underrättelse inte obligatorisk. I många fall underrättas därför inte medborgarna ens om sin rätt att framställa krav på inkallande av gode män. Enligt lagens anda skall ju myndigheten själv kalla gode män. Jag skulle kunna lämna exempel på hur det i verkligheten går till och be om statsrådets kommentar, men det skall jag inte göra. Ett statsråd skall ju inte kommentera enskilda fall. Men jag är intresserad av att få höra hur vi skall få en bättre rättssäkerhet på detta område. Anvisningar skall komma, säger statsrådet. Nog måste man säga att statens kvarnar mal långsamt på detta område. Redan vid införandet av fastighetsbildningslagen underströk föredragande statsrådet vikten av att gode män medverkar. Riksdagen följde propositionen, som är daterad 1969. Civilutskottet förutsatte vid 1977/78 års riksmöte att lantmäteriverket skulle utarbeta anvisningar i syfte att få till stånd en ökad användning av gode män och att ett motionskrav i den riktningen då skulle bli tillgodosett. Motionskravet har dock inte blivit tillgodosett. Nog måste Georg Danell hålla med om att det har tagit onödigt lång tid att rätta till detta problem.
Herr talman! Låt mig bara först instämma i den princip som Sven-Erik Nordin har uttalat sig för både här och i andra sammanhang, nämligen att det är mycket viktigt att vi garanterar rättssäkerheten i dessa förrättningar. Detta kan ske genom en ökad användning av s.k. gode män. Det instämde även civilutskottet i för ett par år sedan med anledning av Sven-Erik Nordins motion. Det har också följts upp i ett förslag till nya regler som lantmäteriverket har tagit fram. Jag har nu, som jag sade i mitt frågesvar, fått uppgifter om att dessa nya regler kommer att fastställas i början av 1981. Vi kommer naturligtvis att ha överläggningar innan detta beslut fattas för att se till att vi kan gå åt det håll som Sven-Erik Nordin förordar.

Herr talman! Det är inte ofta man i denna sal har anledning att utdela beröm till statsråd, men jag vill i detta fall faktiskt berömma Georg Danell. Jag uppskattar att vi är på samma linje, att vi är måna om att hålla rättssäkerheten högt i detta land. Ingen kan tro hur många gånger man träffar på människor — de små människorna — som känner sig betryckta när de möter dessa problem. De är obekanta med fastighetsbildningslagen och de bestämmelser som gäller. De möter ett helt nytt område, och det är då lätt att den lilla människan känner sig vara i underläge från första stund. Låt oss hoppas att de bestämmelser som kommer skall rätta till detta och att vi på detta sätt skall få en både snabb och säker handläggning i dessa frågor.

Herr talman! C.-H. Hermansson har frågat mig: 1. Vilken omfattning har f. n. svenska företags medlemskap eller medverkan på annat sätt i internationella karteller? 2. På vilka varuområden är enligt regeringens uppfattning konsekvenserna inom Sverige f. n. störst av svenska företags medverkan i internationella karteller? 3. Avser regeringen att ta något initiativ för att genom lagstiftningen söka förhindra svenska företags medlemskap i internationella karteller? Till utgångspunkt för sin interpellation har C.-H. Hermansson tagit uppgifter i en amerikansk kongressrapport om att tillverkare i olika länder av tyngre elektrisk utrustning samverkar i en organisation med namnet International Electrical Association . Uppgifter om konkurrensbegränsande överenskommelser skall enligt lagen om uppgiftsskyldighet rörande prisoch konkurrensförhållanden införas i ett kartellregister. Det åligger företagare att efter anmaning av ansvarig myndighet lämna uppgift om konkurrensbegränsning som berör hans verksamhetsområde och som har avseende på pris-, pruduktions-, omsättningsoch transportförhållanden av beskaffenhet att inverka på prisbildningen. Företagare kan också åläggas att tillhandahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar. Skyldigheten att lämna uppgiften kan förenas med vite. Regeringen har lämnat statens prisoch kartellnämnd befogenhet att inhämta uppgifter enligt uppgiftsskyldighetslagen samt att föra kartellregister. Samma befogenheter har lämnats bankoch försäkringsinspektionerna på deras resp. verksamhetsområden. Uppgiftsskyldigheten för företagare är i princip begränsad till förhållanden som rör den svenska marknaden. I vissa fall kan skyldigheten gälla sådant som bara rör utländsk marknad. F. n. finns enligt vad jag har inhämtat i SPK:s kartellregister ca 80 avtal där utländska företag ingår som parter. Det bör framhållas att en kartell eller ett samarbete av detta slag inte i sig behöver vara ekonomiskt skadlig från samhällets synpunkt. Det är en uppgift för näringsfrihetsombudsmannen och ytterst marknadsdomstolen att bedöma bl.a. om konkurrensbegränsande överenskommelser av typ karteller medför skadlig verkan som gör ett ingripande med stöd av konkurrensbegränsningslagen påkallat. Om svenska företag medverkar i internationella karteller i strid mot internationella avtal kan också ingripande ske. Ett samarbete mellan svenska och utländska företag kan ha effekter i en rad olika avseenden. Samarbetet kan å ena sidan innefatta uppdelning av marknader, samråd i fråga om prissättning eller anbudsgivning eller andra åtgärder som kan på ett negativt sätt påverka konkurrensen. Detta kan leda till en ineffektiv produktionsstruktur och högre priser och därmed vara till skada för marknadsekonomin. I andra fall kan samarbetet innebära en rationalisering av produktionen. Samverkan kan också leda till bl.a. ett utbyte av tekniskt och kommersiellt kunnande som främjar utvecklingen. Bilden är alltså mycket komplicerad. En prövning av vilka olika följder en internationell företagssamverkan kan få på olika svenska marknader kan bara göras från fall till fall med beaktande av de särskilda omständigheter som föreligger. När det just gäller anbudskarteller anser jag givetvis att de former som vi har förbjudit i Sverige är lika skadliga när de förekommer internationellt. Jag vill tillägga att Sverige inom FN och OECD har medverkat i tillkomsten av internationella riktlinjer och rekommendationer i syfte att motverka skadliga effekter av internationella karteller och andra konkurrensbegränsningar. När det gäller den av C.-H. Hermansson nämnda organisationen IEA kan jag meddela att SPK på NO:s begäran i våras inledde en undersökning av frågan, om samarbetet inom ramen för IEA har effekter på den svenska marknaden. SPK:s undersökning pågår. Beträffande C.-H. Hermanssons sista fråga kan jag säga att regeringen inte har för avsikt att föreslå någon särskild lagstiftning mot svenska företags medlemskap i internationella karteller. Vi måste i stället inrikta oss på att få fram internationella överenskommelser som förhindrar anbudskarteller och andra former av skadliga konkurrensbegränsningar i den utsträckning som deärotillåtna här i Sverige. Jag vill i sammanhanget ånyo understryka att NO och marknadsdomstolen redan i dag med stöd av konkurrensbegränsningslagen kan pröva eventuella skadliga verkningar som dessa karteller kan få.

Herr talman! Jag tackar på traditionellt sätt för handelsministerns svar, ehuru jag måste säga att det var ovanligt otillfredsställande. Staffan Burenstam Linder redogör kortfattat för vissa delar av den svenska lagstiftningen, men det kan ju var och en läsa själv i lagboken. Han nämner att det i SPK:s kartellregister finns ca 80 avtal där utländska företag ingår som parter. Något som helst svar på min andra fråga om på vilka varuområden enligt regeringens uppfattning konsekvenserna inom Sverige f. n. är störst av svenska företags medverkan i internationella karteller ges över huvud taget inte. Någon särskild lagstiftning mot svenska företags medverkan i internationella karteller vill regeringen inte ha. Staffan Burenstam Linders attityd är naturligtvis i och för sig inte överraskande. Varje medgivande om att karteller och monopol dominerar den nuvarande kapitalismen är ju ett slag mot den borgerliga ideologi som talar om fri konkurrens som princip för det nuvarande ekonomiska systemet. Men den fria konkurrensen är i allt väsentligt död. Det är monopolet i olika former som nu är den normala företeelsen. Man kunde möjligen förvänta sig att de som säger sig vara anhängare av fri konkurrens kraftfullt skulle ta upp kampen mot monopol och karteller. Staffan Burenstam Linder kryper i stället bakom den slappa frasen: ”Bilden är alltså mycket komplicerad.” Karteller kan enligt denna uppfattning vara dåliga, men de kan också vara bra. Nutidens s.k. liberalism har avlägsnat sig långt från den klassiska. Jag vill erinra om att det t.ex. för nationalekonomins fader Adam Smith var en given följd av hela hans lärosystem att varje form av monopolistisk reglering obetingat var till skada för nationen. Jag återkommer till dessa allmänna frågor, men först några uppgifter om hur en internationell kartell med svenska företag som medlemmar faktiskt verkar. Monopolens, kartellernas och särskilt de internationella kartellernas arbete sker till största delen i det fördolda. Ibland blir möjligen någon liten del av isberget synlig ovanför vattenytan. Det är därför ett rätt unikt material som presenteras för allmänheten i den stora rapport som i juni 1980 framlades i Förenta staterna om IEA =— den internationella elkartellen. Rapportens namn är på engelska International Electrical Association: a continuing cartel, dvs. Internationella Elektriska föreningen: en kartell som fortsätter. Den har framlagts för representanthusets kommitté för mellanstatlig och utrikes handel. Det är en tegelsten på 1252 sidor. Nu är det i och för sig ingen nyhet att det finns en internationell elektrisk kartell. Inom den elektriska industrin har internationella kartellavtal i olika form funnits sedan början på 1900-talet. Svenska företag har också tidigt varit medlemmar av kartellen. Men den nya amerikanska rapporten är unik i det avseendet att den så utförligt och med utgångspunkt i kartellens egna dokument kan visa hur en sådan internationell kartell fungerar och vilka verkningar den har. För att ge en konkret bakgrund till vår debatt kan det vara lämpligt att referera några huvudpunkter i den amerikanska rapporten. IEA bildades 1930. År 1944 förklarades den olaglig i USA, och de amerikanska medlemmarna tvingades gå ur kartellen. År 1977 — och det gäller sannolikt även för i år, 1980 — bestod kartellen av 55 medlemsföretag. Det fanns tio olika underavdelningar för t.ex. ångturbiner, ångturbindrivna generatorer, vattenturbindrivna generatorer, kondensatorer, transformatorer, gasturbingeneratorer osv. Det svenska storföretaget ASEA uppges ha blivit medlem i IEA runt årsskiftet 1937-1938, när de västtyska storföretagen inom elbranschen dominerade kartellen. Nu hör det till historien att ASEA redan 1925-1926 ingick avtal med de båda dominerande tyska firmorna AEG och Siemens. Avtalen innebar en kvotering av marknaden och var gällande under hela krigstiden. 1977 var ASEA medlem i sex av de tio varusektionerna. ASEA:s dotterföretag STAL-LAVAL var registrerat som medlem i tre av de fyra övriga sektionerna, och Bofors-Nohab samt Karlstads Mekaniska Werkstads, KMW, i den sista. Både Wallenberggruppen och Johnsongruppen deltar alltså i kartellen. I ledningen för kartellen har enligt den amerikanska rapporten en rad direktörer från de nämnda företagen medverkat. I dokumenten nämns namn som Curt Mileikowsky, Arne Bennborn, Bo Gustaf Rathsman och Henrik de Verdier. Om den sistnämnde sägs att han representerar ett ”ännu icke identifierat bolag”. Det är lätt att komplettera den amerikanska kongressrapporten på den här punkten. Om man slår upp publikationen Svenska Aktiebolag finner man att Henrik de Verdier var verkställande direktör i NOHAB. Jag återkommer till honom litet senare. Vad gör nu den här kartellen? Liksom alla andra karteller försöker IEA att bereda sina medlemmar så goda villkor, dvs. så höga vinster, som möjligt. Allmänt talat kan man säga att IEA ger sig själv följande uppgifter: 1. att reglera och fördela marknaden för tung elektrisk utrustning, 2. att centralt dirigera anbudsgivning, 3. att kompensera medlemsföretag som icke erhåller order. Det finns två huvudavtal inom den internationella elektriska kartellen. Det är dels Anbudsoch kontraktsöverenskommelsen , dels Exportanmälningsöverenskommelsen, känd som överenskommelse X. TCA och Överenskommelse X innehåller allmänna regler som gäller alla varusektioner. Sedan finns det tillägg till dessa allmänna avtal inom varje sektion samt dessutom speciella sektionsavtal. Rapporten ger följande sammanfattning av avtalen: ”Alla sektioner har anslutit sig till de procedurer och principer som finns fastställda i TCA. Dessa bestämmer bl.a. den allmänna metod genom vilken bolagen skall fastställa priser och andra arrangemang före anbudsgivning. Alla sektioner har samtyckt till att informera sekreteraren i IEA före anbudsgivningen. I tillägg innehöll avtalen inom åtta av tio sektioner någon explicit metod för att kollektivt fastställa priser före anbudsgivning. Fem av de tio sektionerna innehöll någon form av kvotering och/eller fördelningsprocedur, dvs fördelning av affärer bland medlemmarna på ett överenskommet sätt. I sju sektioner hade framgångsrika anbudsgivare gått med på att ”kompensera” icke framgångsrika anbudsgivare för kostnaderna att färdigställa omfattande anbud. Detta resulterar i betalningar mellan bolagen uppgående till miljontals dollar varje år. Föreskrifter om ”pooling', en variation på kompensation, fanns i tre sektioner vid olika tidpunkter. Slutligen hade sex sektioner skrivna procedurer som sekreteraren i IEA skulle följa för att sammanföra producenterna till möten före anbudsgivningen.” Kartellens verksamhet finansieras dels genom fasta årliga avgifter, dels genom särskilda avgifter i proportion till försäljningen inom varje sektor under de tre senaste åren. Kartellen har fem olika bankkonton i Banque de Suisse. Dessutom finns då de kompensationsbetalningar som skall göras enligt de bestämmelser som säger att den lycklige vinnaren av en order skall betala de övriga anbudsgivarna en summa, vanligen bestämd i relation till orderns storlek. Procenttalen varierar i de olika sektionerna.

Men om så verkligen skulle vara fallet, frågar den amerikanska rapporten, ”varför är det nödvändigt att upprätta utförliga och bindande avtal med hemliga medlemskoder och hemliga scheman för att underlätta gruppmöten och arrangemang före anbudsgivningen”?

Bolagen förpliktar sig att inte begära lägre pris. Om de anser sig tvungna att göra detta, t.ex. för att slå ut en konkurrent, skall generalsekreteraren och genom honom de övriga medlemsföretagen underrättas. I inget fall får priset reduceras med mer än 10 0 utan godkännande av samtliga övriga medlemmar. Marknadsandelarna för de olika medlemsföretagen är i flera sektioner mycket exakt fastställda vid hundradels procent. Som exempel kan anföras sektionen för vattenturbindrivna generatorer där svenska ASEA tilldelats 21,25 70. När det gäller utrustning för valsverk har ASEA 13,7 90. Ett tentativt — dvs. försöksvis upprättat — grundpris fastställs inom denna sektion för varje affär genom majoritetsomröstning av de anbudsgivande parterna. Den utlottade, som får lämna anbudet, fastställer därefter sitt anbud på grundval av detta pris plus eller minus 10 96. Även om det här gäller grövre elektrisk utrustning till relativt höga priser är antalet affärer stort. Det uppges att antalet notifikationskort enligt överenskommelsen om exportanmälningar till generalsekreteraren brukar uppgå till ca 2 000 per år. Kartellen är enligt sina egna dokument giltig för ”alla länder i världen”. Men de deltagande bolagens hemländer betraktas som exklusiva marknader för de inhemska företagen. Det finns också för de olika företagen traditionella inflytandesfärer. Den gemensamma marknaden, som delats upp enligt noggrant angivna marknadsandelar, består huvudsakligen av länderna i tredje världen. Det är där överpriser uttas som uppskattas till 15 å 25 70. Om denna uppskattning är riktig innebär kartellens verksamhet en årlig överbeskattning av folken i tredje världen på mellan 1 200 och 2 000 miljoner svenska kronor. Den verkliga överkostnaden för de slutliga konsumenterna är avsevärt högre. Det finns inga uppgifter i rapporten om vad de amerikanska företagen tjänar på sin exklusiva marknad i USA eller vad ASEA och KMW tjänar på sin exklusiva marknad i Sverige. Helt obestridligt är att det här handlar om en 31 ren kartell, som använder sig av en kombination av de metoder som karteller vanligen brukar använda. Det är en priskartell. Det är en marknadsdelningskartell. Det är också en anbudskartell. Det bör erinras om att anbudskarteller är förbjudna enligt svensk lag. Det bör också erinras om att den statliga konkurrensutredningen 1978 föreslog två nya straffbelagda förbud på detta område, nämligen ett priskartellförbud och ett förbud mot marknadsdelningskarteller. Detta senare avsåg förbud mot horisontella kvoterings-, områdesoch kunduppdelningskarteller. Herr talman! Jag har velat ge en så här utförlig redogörelse för de regler som gäller för denna internationella elektriska kartell därför att det i den svenska diskussionen ofta förnekas att det här handlar om en kartell. När företrädare för bolag som ingår i karteller tillfrågas om dessa, ljuger de ofta på det mest frigjorda sätt. Så är det också med företrädare för bolagen i den internationella elektriska kartellen.

Det är ett något egendomligt omdöme med hänsyn till att rapporten publicerades så sent som i juli 1980. Det kan synas märkligt att direktörerna vid de svenska medlemsföretagen mot alla klara bevis vidhåller att IEA inte är en kartell utan enbart sysslar med statistik. Troligen har de direktiv från IEA att till varje pris förneka att det handlar om en kartell. I en del kartellavtal brukar det finnas särskilda regler som direkt förbjuder medlemmar att avslöja något om kartellens verksamhet. Direktörerna räknar kanske också med att en tillräckligt ofta upprepad lögn så småningom blir trodd. En viss roll för deras förnekande spelar det säkert också att framskjutna företrädare för det privata näringslivet i allmänna ordalag brukar tala om kampen mot monopolen.

Klyftan mellan ideologi och praktik överbryggas av direktörerna med ett direkt förnekande av sanningen. Ibland drivs de i denna konflikt in på mycket farliga vägar. Henrik de Verdier var 1976 såsom verkställande direktör för AB Bofors-Nohab företrädare för detta bolag i marknadsdomstolen. Därvid yttrade han enligt domstolsakterna: ”Utomlands finns stora turbintillverkare i de flesta moderna industriländer. Någon internationell överenskommelse av konkurrensbegränsande karaktär finns inte.” Detta yttrade direktör de Verdier inför en svensk domstol samtidigt som han var medlem av styrelsen för IEA, och enligt det dokument jag har här från Société de Banques Suisses hade teckningsrätt för ett av den internationella elkartellens konton. Jag behöver inte här säga vad dylikt kallas i svensk lagstiftning. När det trots alla försök inte kan förnekas att det här handlar om en regelrätt kartell, brukar direktörerna falla tillbaka på nästa försvarslinje och hävda att den kartell som inte existerar i varje fall inte har någon inverkan på den svenska marknaden. Det påstås att kartellen inte gäller Sverige. Detta är fel på två sätt. Sverige är visserligen undantaget i de flesta sektioner, men inte i den viktiga sektion W som gäller vattenturbiner. Den undersökning som SPK inlett på näringsfrihetsombudsmannens uppdrag angående IEA gäller i betydande grad just vattenturbiner. Här verkar det emellertid ha varit vissa svårigheter att få fram korrekta besked. Jag har här en skriftväxling mellan statens prisoch kartellnämnd och statens vattenfallsverk, som innehåller vissa tankeväckande inslag. SPK skrev den 7 juli 1980 till Vattenfall och begärde svar på några frågor. Vatenfalls svar lämnades den 7 oktober. På en punkt begärde SPK sedan ett klarläggande. Det gällde uppgiften från Vattenfall att konkurrensen under senare år skulle ha ökat på marknaden för vattenturbiner. I ett nytt svar från Vattenfall den 18 november beklagar man att det förra svaret var missvisande och skriver: ”Inget sakligt underlag har kunnat tas fram som stöd för uttalandet, som måste anses bero på ett beklagligt missförstånd mellan två avdelningar inom Vattenfall. Sedan konkurrenssituationen behandlades inför Marknadsdomstolen 1976 har endast fyra turbinupphandlingar genomförts av Vattenfall med tillfälle till utländskt deltagande. I tre av dessa fyra fall har utländskt alternativanbud funnits. Alternativen har i två fall lämnats av den finska firman Tampella. Sedan denna firma nu gått samman med Bofors-Nohab i Nohab Tampella AB, har denna konkurrensmöjlighet upphört. De två svenska tillverkarna — som alltså bägge är medlemmar av den här internationella kartellen — har efter 1976 i tre fall av fem lämnat skilda anbud, men har i samtliga fall haft tillfälle att utnyttja varandra som underleverantörer. Ett intimare samarbete har varit möjligt inom ramen för Marknadsdomstolens beslut och har tillämpats vid de två övriga upphandlingarna. Vattenfall har ännu ingen erfarenhet av hur konkurrenssituationen mellan de två svenska firmorna påverkas av de ändringar hos företagen som skett under 1980.” Så är det alltså med konkurrensen när det gäller vattenturbiner. Här, liksom på de andra viktiga områden för elektrisk produktion, som den internationella kartellen omfattar, har de svenska medlemsföretagen exklusivställning på hemmamarknaden. De har i praktiken monopolställning. Det bör erinras om att de två största företagen inom elindustrin i Sverige, ASEA och LM Ericsson, sedan länge delat upp marknaden mellan sig. Det är därför helt riktigt som Gunnar Adler-Karlsson skriver i sin artikel om elkartellen i Dagens Nyheter: ”Varje gång vi betalar våra elräkningar betalar vi också på en skatt till Aseakartellen. Utan att vi vet om det.” Man vill, herr talman, bara göra det tillägget: Vi betalar till LM Ericsson också. Det statliga Vattenfall är en av de största köparna från de svenska företag som är medlemmar i den internationella elkartellen. Det halvstatliga Asea-Atom är indirekt knutet till kartellen då två av dennas sektioner också kontrollerar atomkraftsutrustning. Frågan om den internationella elkartellen är alltså direkt en regeringsfråga: Är det verkligen lämpligt att ett av den svenska statens företag är indirekt knutet till en stor internationell kartell? Kommer det statliga Vattenfall att begära pengar tillbaka av ASEA och andra IEA:s medlemsföretag, om det påvisas att dessa utnyttjar sin ställning för att ta ut monopolpriser? Dessa och liknande frågor kommer regeringen inte undan att besvara. Handelsministern kan t. v. krypa bakom det förhållandet att prisoch kartellnämnden inte är färdig med sin utredning om den internationella elkartellens inverkan på den svenska marknaden — jag återkommer till denna fråga längre fram i vår debatt. När det gäller dess inverkan på förhållanden utom Sverige måste emellertid förhållandena anses helt klarlagda genom den amerikanska kongressrapporten. Den visar med all tydlighet att svenska företag deltar i något som till dels är en anbudskartell. Anbudskarteller är, som jag redan påpekat, förbjudna enligt gällande svensk lag. Jag vill uttrycka förhoppningen att näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen utnyttjar den möjlighet som finns redan i nuvarande konkurrenslagstiftning, nämligen att i vissa fall begära tillstånd av regeringen att ingripa mot svenskt deltagande i internationella karteller. Den internationella elkartellens verksamhet måste ju anses strida t.ex. mot den uppförandekod som antagits inom OECD. Tydligt är emellertid att lagstiftningen måste skärpas på detta område. Först bör den skärpas på det sätt som konkurrensutredningen föreslagit, nämligen så att förbud införs också mot priskarteller och marknadsdelningskarteller. För det andra bör den skärpas på det sättet att svenska företags deltagande i internationella karteller som gäller anbud, pris och marknadsdelning också generellt förbjuds. Det finns ingen anledning att tillåta svenska företag att bete sig på ett sätt i tredje världen som är förbjudet i Sverige. På denna punkt, alltså verkningarna av internationella karteller och i detta sammanhang närmast IEA, anser jag det utomordentligt angeläget med ett besked från regeringens talesman. Alla partier i Sverige betonar sin vilja att stödja utvecklingen i tredje världen och att utjämna klyftorna mellan de rika och de fattiga folken. Men kan vi bli trodda om vi samtidigt tillåter svenska företag att såsom medlemmar i den internationella elektriska kartellen utplundra folken i tredje världen på det sätt som påvisas i den amerikanska rapporten? Krävs det inte åtgärder för att göra slut på denna utplundring? Vilken är den svenska regeringens ståndpunkt i denna fråga? Enligt OECD fanns det redan 1974 över 500 internationella och nationella exportkarteller. Det var de registrerade. Därtill kom de hemliga. I Sverige finns ett 80-tal fall registrerade av svenskt medlemskap i kartellavtal med utländska partners. Undersökningen om IEA visar hur svårt men också hur viktigt det är att få fram material om dessa karteller. Avser regeringen att ta initiativet till utredningar som möjliggör för en handelsminister att i en kommande interpellationsdebatt svara på min fråga om konsekvenserna på olika områden av svenska företags medverkan i internationella karteller?

Herr talman! Det är väl inget tvivel om att avslöjandena om den internationella kartell som det svenska storföretaget ASEA och andra företag ingår i är ganska anmärkningsvärda saker, som det finns anledning att se på med ett väldigt stort allvar. Den här verksamheten har ju bedrivits under mycket lång tid, och okunnigheten i Sverige om verksamheten har varit massiv, i varje fall hos en större allmänhet. Det är nästan litet ironiskt när man tänker på alla feta rubriker som svenska tidningar innehåller varje gång då t.ex. ASEA kapat åt sig en internationell stororder. Man tycker: Hurra, vad duktiga de är och vad duktiga vi är som lyckats klara det här. Nu tyder alltså allt på att det inte alls är det saken handlar om, utan nu har IEA-kartellen skickat ut sitt resultat när det gäller kvoten för det svenska företagets del. Det är alltså inte fråga om någon marknadsföringsprestation att tala om. Egentligen borde Staffan Burenstam Linder vara den mest upprörda i debatten, i varje fall mer upprörd än C.-H. Hermansson. Strängt taget påminner ju det här sättet att fördela arbetsuppgifter mera om vpk:s ideal — en central planering av arbetsuppgifterna mellan företagen — än vad det påminner om de ideal som regeringen står för. För den som tycker att en central planering kan vara effektiv är det naturligtvis bara att beklaga att målsättningen bakom denna kartell säkerligen inte alltid är den ur den breda allmänhetens synpunkt bästa. Men för oss som tror att det är bra med konkurrens, både nationellt och internationellt, är det här naturligtvis någonting mycket upprörande. Om man har utgångspunkten att konkurrens är någonting som gör näringslivet, både nationellt och internationellt, bättre ägnat att tillfredsställa människors behov på effektivaste och billigaste möjliga sätt är ju förekomsten av karteller av det här slaget någonting som man till varje pris måste bekämpa. Det som är intressant för oss är inte bara de direkta effekter som kartellbildningen kan tänkas få på den svenska marknaden, den monopolställning som den tycks skapa för vissa företag, utan också den indirekta effekt på oss som en strypning av den internationella konkurrensen på världsmarknaden för med sig. Bara det är egentligen skäl nog för Sverige att kraftfullt agera. Om man till det lägger den mycket väl grundade misstanken att de som drabbas hårdast av detta som vanligt är de som har svårast att klara det, nämligen de fattiga länderna, får man konstatera att förekomsten av en sådan här kartell går stick i stäv med en grundläggande svensk utrikespolitisk målsättning, nämligen den att skapa ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga länder. Det är positivt att statens prisoch kartellnämnd genomför en undersökning av den här kartellens effekt på den svenska marknaden. Men jag vill betona att det är viktigt att den undersökningen inte bara handlar om de direkta effekterna på den svenska marknaden utan också utgår från ett vidare perspektiv — att Sverige är en del av en internationell helhet och att det som händer på världsmarknaden också är av betydelse för situationen i Sverige. Det är också nödvändigt att se över om det inom andra branscher som domineras av multinationella företag, svenska och utländska, finns liknande karteller — tanken är ju inte särskilt långsökt. Vi måste få ett begrepp om vilken effekt detta kan tänkas ha på den svenska och den internationella marknaden. Handelsministern säger i interpellationssvaret att han inte är beredd att tillgripa särskild lagstiftning mot svenska företags deltagande i internationella karteller. Om utredningsarbetet genomförs med det vidare grepp som jag efterlyser och det därvid visar sig att den befintliga lagstiftningen inte räcker till för att åstadkomma erforderliga åtgärder, förutsätter jag emellertid att handelsministern tar initiativ till en lagstiftning som gör det möjligt för regeringen att bekämpa sådana här internationella kartellbildningar. I varje fall hoppas jag att handelsministern ser till att inte svenska storföretag bidrar till att dessa gör sig breda på världsmarknaden.

Herr talman! Monopolistiska förfaranden, såväl nationella som internationella, som förvränger konkurrensen och marknadsbilden är av ondo. Vi har också en lagstiftning i Sverige för att förhindra att vi drabbas av sådana förvrängningar. När jag i mitt interpellationssvar på Carl-Henrik Hermanssons frågor säger att bilden av karteller är komplicerad är det inte för att jag anser att vad man med vanligt språkbruk kallar karteller skulle vara någonting önskvärt eller bra. Anledningen till uttalandet är i stället att begreppet kartell i lagstiftningen innefattar en lång rad saker som inte riktigt rimmar med vad Carl-Henrik Hermansson, jag och andra vanligen lägger in i ordet. Så t.ex. skall i kartellregister registreras om ett utländskt bolag har slutit avtal med ett svenskt företag om att detta skall ha ensamrätten när det gäller försäljning av det utländska företagets produkter i Sverige. Det är inte precis vad vi vanligen menar med karteller, men i juridisk mening registreras det såvitt jag förstår som en kartell. Som jag sade i början av mitt anförande anser jag alltså att monopolistiska förfaranden som förvränger konkurrensen och marknadsbilden är av ondo. Jag håller med Pär Granstedt när han säger att man blir förvånad över att herr Hermansson med så eldigt tonfall angriper internationella karteller. Om man i stället hade ett kommunistiskt system skulle det betyda att man hade stora nationella monopolbolag. Sannolikt skulle de också inom COMECON sitta och resonera om hur de skulle bearbeta det ena eller det andra landet — om de över huvud taget har några konkurrenskraftiga produkter att sälja till andra länder. Det finns även där vissa svårigheter. Men om herr Hermansson på äldre dagar vill bli förespråkare för marknadsekonomi är det naturligtvis Nr 49 utomordentligt bra, för marknadsekonomi är oändligt mycket bättre än det system herr Hermansson förfäktar. Låt oss på nytt, herr talman, gå igenom de ingrepp som kan göras och de attityder som kan finnas till de olika förfaranden som förekommer. Om svenska företag, i Sverige, på den svenska marknaden, har en anbudskartell är detta i strid med gällande regler och lagar. Det skall tas upp av näringsfrihetsombudsmannen. Om vi på den svenska marknaden har svenska företag och dessutom ett antal utländska företag på den marknaden och dessa utländska företag är inbegripna i en typ av samarbete som innebär utövande av anbudskartell, så är icke heller detta tillåtet enligt svensk lagstiftning. Man måste naturligtvis, om man vill vara realistisk, vara medveten om att det finns praktiska problem med att låta svensk jurisdiktion gälla förfaranden som kanske bestäms utanför vårt land. Men eftersom vi vill hålla konkurrensen i gång är även utländska företags deltagande i anbudskarteller på den svenska marknaden icke accepterat. Jag kan också nämna att i den beredning som pågår av en ny konkurrenslag kommer vissa skärpningar till stånd i det här avseendet, men kvar står faktiskt, vad man än gör, de praktiska problemen, vilket jag påpekat. Sedan har vi den situation där svenska företag på utländska marknader tar till förfaranden som är av monopolistisk karaktär, eventuellt i samarbete med utländska företag. Som jag påpekat i mitt interpellationssvar anser regeringen sådana förfaranden icke önskvärda. Vi har därför också samarbetat både inom OECD och inom FN:s ram för att få fram rekommendationer och regler för hur konkurrensförfaranden och konkurrenslagstiftning bör se ut. I dessa koder sägs bl.a. för företagens del att anbudskarteller inte är någonting som är rekommenderat, utan tvärtom oaccepterat. I dessa sammanhang har man också velat se till att de olika länderna har konkurrenslagstiftningar som ger möjlighet att ingripa mot förfaranden som befinns icke önskvärda. Vi i Sverige har en sådan lagstiftning, vilket jag började med att säga. Det är bra om man har det i andra länder också. Det gäller inte minst u-länderna. Låt mig också säga att det kommer att finnas ett uppföljningsmaskineri inom ramen för Förenta nationerna som skall se hur dessa rekommendationer och regler efterlevs och hur utvecklingen blir framöver på detta betydelsefulla område. Om det vid den granskning som näringsfrihetsombudsmannen gör av den kartell som nu diskuteras — IEA — skulle visa sig att detta är en skadlig kartellsamverkan, som icke är godkänd enligt svensk lag, skall näringsfrihetsombudsmannen ingripa. Herr Hermansson säger att jag skulle krypa bakom det faktum att NO och SPK utreder frågan. Det är faktiskt på det viset, herr talman, att det inte är fråga om att krypa bakom någonting, utan det är inte konstitutionellt accepterat att ett statsråd framför en konkret mening i ett enskilt fall under den tid det står under myndigheters prövning. Även om herr Hermansson tror att detta är bekvämt för mig förhåller det sig i alla fall på det sättet att jag i det enskilda fallet inte kan framföra specifika synpunkter. 37 Skulle det visa sig att IEA är en sådan typ av samverkan som är skadlig på den svenska marknaden har NO att anföra synpunkter på detta — i sista hand vid marknadsdomstolen.

Herr talman! Jag vill inskränka mig till dessa kompletterande synpunkter utöver vad jag framförde i mitt interpellationssvar, som herr Hermansson tyckte var så dåligt.

Herr talman! Man skall ju inte använda vanvördiga uttryck i en debatt här i riksdagen, men om jag säger att det är väldigt kul att se på vilket sätt företrädarna för den borgerliga ideologin uppträder, när det påpekas att monopol och karteller numera är dominerande inom det samhällssystem de företräder, så kanske jag inte överskrider herr talmannens råmärken. Men det är verkligen fascinerande. Vi vet att den fria konkurrensen i huvudsak är död. Vi vet att monopol och karteller dominerar inom det privata näringslivet. Så fort detta påpekas av en socialist säger företrädare för de borgerliga partierna, precis som vi hört två sådana företrädare säga här i dag: Ja, men Herre Gud, ni är ju socialister! Det är ju ni som vill ha planering. Inte kan väl ni säga någonting om det här! Jag tror att det är väldigt viktigt att påpeka att det är skillnad mellan en planering för de privata monopolens profitintressen och en planering som gynnar folkets intressen. Det är det som är den avgörande skillnaden. Vi har kommit i det något egendomliga diskussionsläget att herr Burenstam Linder och andra företrädare för de borgerliga partierna tror så litet på det kapitalistiska system de upprätthåller, att de inte ens vågar öppet försvara det i dess faktiska nuvarande yttringar. Därmed nog sagt om detta försök att avleda diskussionen på ett annat spår än vad den skall gälla. Nu säger handelsministern att han inte kan diskutera IEA med mig här i dag på grund av att den organisationen är under prövning av myndighet och att han därför inte får göra det. Jag tycker att han håller alltför strikt på de regler som därvidlag finns i konstitutionen, men jag kan naturligtvis inte tvinga honom att diskutera IEA. Vi får väl återkomma till den saken när det föreligger material från näringsfrihetsombudsmannens undersökningar. Med det argumentet kan man ju slippa ifrån att diskutera väldigt mycket av monopol och karteller. Det är därför jag tycker att detta är att något rida på paragrafer. Det finns emellertid andra frågor, herr Burenstam Linder, som vi kan diskutera. Varför vet inte handelsministern, som är ansvarig för dessa frågor inom regeringen, ett dyft om den allmänna inverkan på svenska förhållanden av de 80 internationella karteller i vilka svenska företag är medlemmar? Det måste väl ändå handelsministern ha rätt att ha en mening om. I interpellationssvaret finns inte en rad om detta. I sitt kompletterande tillägg har handelsministern heller inte sagt någonting om detta. Är bakgrunden att Nr 49 handelsministern inte vet någonting, eller vilken är bakgrunden? Om det är så att handelsministern inte vet någonting, tycker jag att man skall sätta i gång undersökningar, så att regeringen och därmed riksdagen och svenska folket får tillräcklig kunskap. Jag frågade i mitt debattinlägg här tidigare framför allt om regeringens syn på den inverkan som den internationella elektriska kartellen har på utplundringen av tredje världen. Det var en allmän principiell fråga, och den anser jag att Staffan Burenstam Linder på regeringens vägnar är skyldig att svara på. Menar regeringen att det är ett acceptabelt system att stora svenska företag kan vara medlemmar i internationella karteller som bevisligen, enligt de utredningar som förekommer, bedriver en överprisutplundring av folken i tredje världen? Strider inte det mot de principer för svensk politik gentemot tredje världen som högtidligen har fastlagts av riksdagen? Det är en fråga som vi måste få svar på. Det finns också andra frågor som är högst väsentliga. Jag skall här ta upp frågan om förhållandena inom Sverige. Marknadsdomstolen har redan diskuterat förhållandena när det gäller marknaden för vattenturbiner i Sverige. Jag får naturligtvis inte kvälja dom här. Man har från marknadsdomstolens sida sagt att det förelåg en anbudskartell och en otillbörlig samverkan mellan två svenska företag — de enda i Sverige som tillverkar vattenturbiner. Samtidigt har man emellertid ansett att speciella omständigheter förelåg, vilka motiverade en femårig dispens från anbudskartellsförbudet. En ledamot gick emot detta och ville helt förbjuda samverkan. Nu har nya fakta kommit fram genom den amerikanska rapporten och genom hela den diskussion som varit efter denna och som har visat, enligt min mening, att marknadsdomstolen har grundat sitt beslut på felaktiga premisser i en rad avseenden. Jag vill därför från riksdagens talarstol vädja till marknadsdomstolen att man ånyo tar upp denna fråga och omprövar sitt beslut när det gäller marknaden för vattenturbiner samt konkurrensförhållandena i Sverige på grundval av det nya material som i dag föreligger.

Herr talman! Jag förstod att C.-H. Hermansson skulle bli litet stött i kanten när jag antydde att vpk normalt inte är den allra kraftfullaste vapendragaren för den fria konkurrensen. Nu säger C.-H. Hermansson: Vi vet att den fria konkurrensen i huvudsak är död. Det kanske ändå är att ta i litet grand.

Vi kan alltså konstatera att det trots allt finns väldigt stora brister i den fria 39 konkurrensens sätt att fungera. Det finns områden där den uppenbarligen är satt ur spel genom sådana här kartellbildningar. Vi måste därför kraftfullt angripa dem. Jag tror inte att vi löser det här genom att skapa en centralplanering av det slag som C.-H. Hermansson står för. Jag antydde faktiskt i mitt tidigare inlägg att det kunde vara skillnad mellan en planering som är inriktad på folkets bästa och en planering som är inriktad på profit, men jag vill modifiera det påståendet. Jag tror att varken bönderna i Polen eller medlemmarna i Solidaritet just nu anser att den ekonomiska planering som de har levat under har varit till deras bästa. Man kan säkert finna många praktiska exempel på ekonomisk planering med socialistiska förtecken, som inte av folket upplevs att vara till deras bästa. Detta om den socialistiska planekonomin. Trots allt ligger det nog ett stort värde i en ekonomi som innehåller betydande inslag av konkurrens inom ramen för sociala målsättningar som ställs upp av samhället. Det är en sådan socialt ramplanerad marknadsekonomi med konkurrens inom av samhället uppdragna ramar som vi vill ha både nationellt och internationellt. Jag vill betona vikten av att vi också kämpar för detta på ett internationellt plan. Därför vore det bra om handelsministern till att börja med ytterligare kunde klarlägga vad han lägger in i begreppet ”skadligt på den svenska marknaden”. Enligt min uppfattning är det nämligen skadligt för hela Sverige om den internationella ekonomin förstörs genom kartellbildningar. Det ligger alltså i Sveriges intresse att motverka kartellbildningar i den internationella ekonomin, även om det inte går att påvisa direkta anbudskarteller, som arbetar på den svenska marknaden. I det här fallet är det dessutom mycket som talar för att kartellbildningen innebär monopolsituationer för vissa företag på den inhemska marknaden. Det är en mycket allvarlig bieffekt av kartellbildning. Handelsministern hänvisade till de internationella koder som finns på detta område, och de är naturligtvis mycket bra, trevliga och fina på alla sätt och vis. Men vad gör vi om de inte följs? Det förefaller som om den befintliga lagstiftningen inte räcker till för att få de svenska företagen att följa de internationella koder som vi har ställt oss bakom på detta område. Därför återkommer jag till min fråga. Om det i det fortsatta utredningsarbetet visar sig att det behövs ytterligare åtgärder för att svenskt näringsliv skall leva upp till de målsättningar på det internationella planet som vi har ställt oss bakom, är då regeringen beredd att föreslå erforderlig lagstiftning? Om vi vill utveckla samhället med marknadsekonomin som grund, då måste vi — det vill jag betona — vara beredda att på ett beslutsamt sätt ingripa mot de krafter som vill förstöra marknadsekonomins grundläggande förutsättningar. En situation, där framför allt de fattiga länderna drabbas av dessa snedvridningar i konkurrensen, måste vara helt oacceptabel för våra målsättningar. Det räcker inte med att hänvisa till att vi har en lagstiftning som förbjuder karteller eller att uttala en from förhoppning om att också andra länder skall skaffa sig en sådan lagstiftning. Vilka möjligheter tror handelsministern att t.ex. ett land som Niger har att motverka att stora multinationella företag manipulerar dess ekonomi genom anbudskarteller? Vilka möjligheter har Niger att med någon lagstiftning försvara sig mot sådana manipulationer?

Herr talman! I likhet med Pär Granstedt vill jag understryka att det rykte som Carl-Henrik Hermansson sprider om att konkurrensen skulle vara död är starkt förhastat. Sverige känner, som Pär Granstedt påpekade, f. n. i hög grad av att det finns en ur vår egen synvinkel kanske alltför hård internationell konkurrens, där vi håller på att tappa fotfästet. Vi tvingas upprätthålla vår levnadsstandard genom att i stället låna pengar från en lång rad andra länder. Herr Hermansson påstår att vi inte vågar försvara marknadsekonomin. Jag försvarar ständigt marknadsekonomin, därför att jag anser att den är ett system som är oändligt överlägset det socialistiska-kommunistiska systemet och dess maktkoncentration. Det visar sig ju att sådana ekonomier fungerar synnerligen illa, och den maktkoncentration som de bygger på används till att undertrycka kritik mot detta synnerligen illa fungerande ekonomiska system. Just därför försvarar jag marknadsekonomin, men aldrig skulle jag göra det med att säga att den är utan brister. Det finns en lång rad allvarliga svagheter i marknadsekonomin, och det är därför det fordras ekonomisk politik och lagstiftning och den ena eller andra sortens insatser för att förhindra att detta system skall medföra allvarliga nackdelar. Ett sådant område där det fordras insatser är just konkurrenssidan. Ett antal företagare tycker säkerligen att det skulle vara trevligt att slippa konkurrens, och nära till hands ligger då att sluta sig samman. Det är en uppgift för lagstiftningen att försöka hindra det. Herr Hermansson frågade mig om det 80-tal karteller som har nämnts i mitt interpellationssvar. Där skulle det alltså finnas utländska parter med i någon form av kartellsamverkan. Han undrade i vilka branscher detta har en långtgående inverkan på den svenska ekonomin. Faktum är, när man tittar igenom den här listan, att bra många av dessa karteller är s.k. karteller, alltså karteller ur juridisk synvinkel snarare än i den bemärkelse som herr Hermansson och jag syftar på. Det är fråga om överenskommelser med ett visst utländskt företag, som har lagt ut rätten till ett svenskt företag att ensamt företräda sig här i Sverige. Men det viktigaste, herr Hermansson, är att i den mån dessa olika karteller är skadliga för Sverige — det var ju det som hans fråga gällde — har näringsfrihetsombudsmannen laglig skyldighet att ingripa. Om han inte har framgång i sina överläggningar med dem som har slutit sig samman i vad han uppfattar som ett skadligt samarbete, skall han förhandla med dem för att försöka få dem att upplösa detta samarbete, och om inte dessa förhandlingar lyckas skall han gå till marknadsdomstolen. Det är den ordning vi har, och den ordningen är alltså vad som här finns att redovisa. Sedan har vi frågan om vad herr Hermansson kallar utplundring av tredje världen, dvs. att karteller eller monopol, i vilka svenska företag skulle kunna delta, använder sitt samarbete till att stärka sin ställning dithän att de kan skaffa sig villkor som missgynnar de länder till vilka de säljer. Herr Hermansson måste vara medveten om att jag redan flera gånger har sagt — och jag är beredd att säga det en gång till — att jag finner den typen av t.ex. anbudskarteller förkastlig. Vi har också visat det genom att delta i de olika former av internationellt samarbete som förekommer mellan OECD-länder och i FN för att försöka få mer än retorik i deras uttalanden. Här kommer man självfallet till den fråga som herr Granstedt ställer och som är en väldigt svår fråga. Jag skulle vara glad, om jag hade ett enkelt svar på den, men det finns inget sådant, är jag rädd. Den frågan är: Om dessa koder och detta internationella samarbete inte räcker till, vad gör vi då? Pär Granstedt nämnde Niger i Afrika som exempel på länder som kanske är för svaga för att kunna operera med sin egen konkurrenslagstiftning och ge den tänder för att värja sig mot felaktiga förfaranden från utländska företag. Det finns säkert länder av den typen. Just därför är det utomordentligt viktigt att driva detta internationella samarbete så kraftfullt som det går och att assistera u-länderna i arbetet att få den typ av lagstiftning och administration som behövs för att undvika att man blir felaktigt behandlad. Om Sverige så att säga skulle försvinna från jordklotet, skulle situationen för dessa länder inte bli bättre. Det är väldigt svårt att finna någon väg att förbättra världen utom just att delta i de internationella samfunden för att där försöka vinna växande förståelse och respekt för det här betraktelsesättet. Det vore bra om det funnes enkla lösningar på hur världen kan göras bättre än den är, men det synes inte finnas några lätt tillgängliga enkla lösningar på dessa svåra frågor.